Herr talman! Beträffande Jörn Svenssons senaste fråga vill jag säga att det inte borde vara obekant att det överordnade målet mycket väl kan nås inom det samhällssystem vi har. Målsättningen arbete åt alla är, som jag ser det, ett gemensamt mål för alla politiska partier i vårt land. Jörn Svensson kan inte förneka att i vpk:s partimotion tecknas bilden av ett socialistiskt samhälle och att det är inom detta som vi, enligt vpk, kan skapa förutsättningarna för arbete åt alla. Vi säger i utskottsbetänkandet att vi avvisar detta samhällssystem inte enbart av den här anledningen utan också av många andra orsaker, framför allt därför att vi vill behålla vårt fria demokratiska samhälle. De många frågor som Jörn Svensson har ställt borde han rimligen ha kunnat skaffa sig svaren på, inte bara i det betänkande som vi nu behandlar utan många, många år tidigare. När det gäller näringspolitiken har regeringspartierna uttalat sig i bl.a. regeringsdeklarationen. Där sägs att småföretagen skall tillgodoses på ett bättre sätt. Man skall stoppa sammanslagningar som hindrar konkurrens och utveckling inom mindre företag. Om vi skall fortsätta debatten med vpk på denna punkt är det, som jag sade i mitt förra anförande, synnerligen svårt att ta hänsyn till de i dag aktuella frågorna, eftersom vpk ju vill skapa ett helt annat samhälle och därför framlägger förslag och för debatten med hänsyn till detta mål.
Herr talman! Herr Nilsson är ett pedagogiskt svårt fall. Jag har ju inte alls begärt att han skall föra någon diskussion med mig om den socialistiska planekonomin utan bara begärt att han skall definiera regeringens mål när det gäller sysselsättningen. Är målet 400 000 nya jobb, ja, är det då brutto eller netto, och hur lång tid skall tillskapandet av dessa nya arbeten ungefärligen kräva? Om man antar att alla de som är arbetslösa och undersysselsatta i dag, inkl. kvinnor, Nr 47 skall ha ett heltidsarbete omkring år 1990, kommer man fram till att det Torsdagen den skulle behövas ett nettotillskott på mellan 800 000 och 900 000 nya jobb 16 december 1976 — alltså för att uppnå vad som i egentlig mening är full sysselsättning. Detta är inte så svårt att räkna ut. Siffran kan variera något, t.ex. beroende på Samordnad hur stor invandringen blir. Men om man har ett ambitiöst mål när det = sysselsättnings och gäller full sysselsättning för både män och kvinnor, för alla kategorier, och = regionalpolitik vill ha in alla arbetslösa och undersysselsatta i produktionen, hamnar man som sagt någonstans mellan 800 000 och närmare 1 miljon jobb. Detta är någonting helt annat än 400 000, och någonting helt annat än vad som står i utskottsbetänkandet, där det över huvud taget inte anges någon siffra. Vidare måste man precisera tidpunkten, för det räcker inte med att säga att vi behöver 400 000 nya jobb. Hur snart behöver vi dem? Målsättningen måste ju bli en helt annan, om arbetena skall finnas år 1990 eller t.ex. år 2040. Något så när måste man ha klart för sig inom vilken tid det är nödvändigt att uppnå målet. Sedan vill väl herr Nilsson ändå inte bestrida att hela det mål som man teoretiskt försöker ställa upp för regionpolitiken, nämligen att det skall bli bättre i skogslänen, i mycket hög grad hotas av den storleksrationalisering som vi kan förvänta oss på skogsindustrins och järn och stålindustrins områden. Det blir där ju fullständigt nya och långt allvarligare problem än hittills, och hur skall de problemen lösas? Skall man hindra förädlingsindustrierna att flytta utomlands, skall man styra dem till de platser där den tunga industrin vacklar eller där företagsnedläggningar sker som följd av koncentrationen? Och hur skall man kompensera den sannolika sysselsättningsminskning, som kommer att uppstå i dessa viktiga basnäringar? Vem skall kompensera för detta? Skall de decentraliserade beslutsfattarna i de slutna styrelserummen i de privata storföretagen kompensera, är det dem man litar på? Eller tänker man sig starkare statliga insatser? Detta är konkreta problem som nu står för dörren. Jag anhåller om ett svar på vad den borgerliga regeringens politik under de närmaste åren skall gå ut på inom detta område.
Herr talman! Jörn Svensson säger att jag är ett pedagogiskt svårt fall, men han ger ändå inte upp utan fortsätter så länge tiden ger honom möjlighet att tala. När det gäller mig som pedagogiskt fall kan jag medge att jag kanske är för svår för honom, liksom han kanske är för svår för mig då det gäller centerideologi.

Herr talman! Ursprunget till det betänkande vi här har att behandla är bl.a. att söka i arbetslöshetsåren i början på 1970-talet. Det var då 49 50 tanken på en sysselsättningsutredning tillkom. Det kan vara nyttigt att påminna sig detta i dag då vi från socialdemokratiskt håll fått höra så mycket om den framgångsrika sysselsättningspolitiken. Ja, vi har lyckats hävda sysselsättningen väl under de gångna tre åren, i synnerhet i jämförelse med vår omvärld. Men en väsentlig orsak till detta är ju att de borgerliga partierna genomdrev en expansiv ekonomisk politik, bl.a. en momssänkning. Verkligheten är alltså raka motsatsen till det som herr Ingemund Bengtsson i Varberg försökte insinuera i sitt anförande. Vi har klarat jobben, hette det i den socialdemokratiska valrörelsen. Och herr Bengtsson har spunnit på samma tema här i dag. Är inte ändå en litet större blygsamhet på sin plats i en tid när vi har 15 000 ungdomar i beredskapsarbete, när ca 35 000 ungdomar under 25 år är arbetslösa och när vi vet att vi har en hög latent arbetslöshetsrisk i de många företag som i dag kämpar med svårigheter?

Det finns också direkt negativa inslag i den förda politiken: den snabba inflationen, kostnadsstegringarna, näringslivets försämrade konkurrenskraft, svårigheterna för de mindre företagen — allt detta värker i dag ut som hot mot den fulla sysselsättningen. Det är mot den här bakgrunden som vi funnit det så väsentligt att i utskottets skrivning betona regeringsdeklarationens ord om att grunden för ett framgångsrikt reformarbete är en stark ekonomi. En bättre skattepolitik, en näringspolitik som tar till vara utvecklingskraften också i de mindre företagen samt en aktiv konjunkturpolitik är viktiga instrument för att trygga arbete åt alla. Det är kombinationen av insatser inom den ekonomiska politiken, arbetsmarknadspolitiken och regionalpolitiken som är så viktig. Kanske finns det också anledning att betona att det är moderata samlingspartiets bestämda uppfattning att den fulla sysselsättningen bäst tryggas inom den demokratiska blandekonomins ram, dvs. med hjälp av fri företagsamhet. I likhet med herr Nilsson i Tvärålund beklagar och noterar vi att socialdemokraterna inte ansett sig kunna följa utskottsmajoritetens avståndstagande till kommunisternas krav på införande av en socialistisk planekonomi. I fråga om målen för sysselsättningspolitiken råder bred samstämmighet över partigränserna. Detta har redan konstaterats i debatten här i dag. Det gäller bl.a. i fråga om trygghet i anställningen och åtgärder för att öka tillgången på arbete och undanröja förvärvshinder. Det gäller också att jämställdheten mellan kvinnor och män i förvärvslivet måste förverkligas. Det finns faktiskt stycken i propositionen 211 som det är ett sant nöje att citera. På s. 224 och 225 står bl.a. följande: Nr 47 ”Skall arbetslivet rymma alla måste det vara i hög grad flexibelt och Torsdagen den ta hänsyn till den enskildes behov och förutsättningar.

Jag noterar med tillfredsställelse att socialdemokraterna här sluter upp bakom kravet på en kortare arbetsdag för småbarnsföräldrar och över huvud taget uttalar sig för ett flexibelt arbetsliv också i fråga om arbetstider. Jag tror personligen att flexibiliteten och valfriheten i arbetslivet blir den stora uppgiften inför 1980-talet. I fråga om ungdomsarbetslösheten innehåller inte propositionen och inte heller vårt betänkande mycket nytt. Det har dock funnits anledning för utskottet att påpeka att utskottet med anledning av ett antal borgerliga motioner tog initiativ i frågan våren 1975. En rad viktiga åtgärder har vidtagits och de utvärderas löpande. Trots dessa åtgärder har vi, som jag nyss påpekade, en arbetslöshet bland de unga på ca 35 000, medan 15 000 ungdomar finns i beredskapsarbete och dryga 5 000 i arbetsmarknadsutbildning. Det är de nya jobben som inte skapats i tillräcklig utsträckning, och då räcker ingen arbetsmarknadspolitik i världen. Det är i den höga arbetslösheten bland ungdom vi framför allt märker att den hittillsvarande sysselsättningspolitiken inte har lyckats i önskvärd utsträckning. Bland de mera specifika åtgärderna på detta område vill jag peka på två som jag menar måste uppmärksammas särskilt under det kommande året. Den ena gäller de s.k. planeringsråden som skall inrättas i kommunerna och vara samverkansorgan för skola, arbetsförmedling, arbetsgivare och fackföreningar. Dessa råd skall bli det instrument som gör det möjligt att förverkliga regeringsdeklarationens ord om att alla ungdomar skall erbjudas arbete, praktik eller utbildning. Den andra viktiga och ännu inte lösta frågan är problemet med praktikplatserna. Vi måste få ett större utbud av praktikplatser. De senaste två årens erfarenhet visar att ett praktikjobb eller ett beredskapsarbete är ett effektivt sätt att bryta en arbetslöshetsperiod för en ung människa och ge henne ett fotfäste i arbetslivet. Staten måste här ta sitt ansvar - det har man ännu inte gjort i tillräcklig utsträckning — liksom det enskilda näringslivet. När det gäller näringslivets möjligheter att erbjuda praktikplatser kommer Åmanlagarna in i bilden. Jag vet att en praktikgrupp inom sysselsättningsutredningen arbetar med det här problemet, och det är bara att hoppas att denna grupp snart kommer med ett konstruktivt förslag. 51 När det gäller propositionens förslag om bidrag till lönekostnaden för svårt handikappad ungdom liksom ändrade regler för stöd till s.k. halvskyddad sysselsättning vill jag bara hänvisa till vad utskottet anfört. Vår förhoppning är att utskottets förslag till generösare bidragsregler skall leda till väsentligt utökade sysselsättningsmöjligheter för de handikappade. Regionalpolitiken upptar en stor del av utskottets betänkande, trots att den viktiga frågan om regionalpolitikens medel förts till sysselsättningsutredningen. Jag menar, i likhet med herr Nilsson i Tvärålund, att vi i betänkandet anger riktlinjerna för en mera decentralistisk inriktning av regionalpolitiken. Utgångspunkten för det moderata ställningstagandet i utskottet har varit dels vår anslutning till regionalpolitikens allmänna mål om tillgång för alla människor till arbete, service och god miljö, dels vår bestämda övertygelse att den kommunala självstyrelsen måste stärkas. Vi måste decentralisera de regionalpolitiska besluten ut till länen, till länsstyrelserna, till de folkvalda landstingen och till kommunerna. De regionalpolitiska besluten måste föras närmare de människor de direkt berör. Vår uppfattning om hur regionalpolitiken bör bedrivas är densamma som den som utformades inför 1972 års regionalpolitiska beslut. Då pekade vi bl.a. på följande punkter: 1. En god företagsmiljö över hela landet som grund för regionalpolitiken.

På sikt kan man aldrig nå framgång med regionalpolitiken med aldrig så välmenande punktinsatser om man samtidigt vidtager allmänna åtgärder, vilkas negativa effekter drabbar glesbygden särskilt svårt. Även den mest genomgripande regionalpolitiska satsning torde ha svårt att lyckas om inte förutsättningarna för landet i dess helhet är gynnsamma. Vi vill bedriva regionalpolitiken med positiva medel. Därför säger vi ja till olika former av stimulansåtgärder, medan vi kritiserade den första och sade nej till den andra etappen av utflyttningen av de statliga verken. Vi tycker inte det är bättre att tvångsflytta stockholmare än norrlänningar. Vi säger nej till etableringskontroll och kritiserar från principiella utgångspunkter den överenskommelse om lokaliseringssamråd som träffades mellan Industriförbundet och regeringen i våras. Enligt vår uppfattning utgör en sådan här överenskommelse ett främmande element i svensk förvaltning. Risk för bristande insyn föreligger, och anknyt överenskommelsen emellertid är ett faktum godtar vi att den prövas Torsdagen den inte att vi inte anser att en decentralisering av den ståtliga verksamheten Samordnad är önskvärd. Den offentliga sektorns ökade betydelse för sysselsättningen = sysselsättnings och gör i stället en decentralisering av statligt beslutsfattande och statlig verk — regionalpolitik samhet särskilt angelägen. Den koncentration av beslutsfattandet i sam hället som skett under socialdemokratiskt styre går stick i stäv mot de regionalpolitiska ambitionerna. Politiska och administrativa beslut är naturligtvis sammanvävda, och den offentliga sektorns tillväxt har också förorsakat en stark ansvällning av byråkratin. Väsentligt är enligt vår mening att den önskvärda decentraliseringen av statlig verksamhet sker genom en decentralisering av beslut och funktioner och inte i första hand genom en utlokalisering av institutioner. Även landsting och kommuner måste sträva efter att decentralisera sin verksamhet. Det är glädjande att notera att den regionala balansen har förbättrats under 1970-talet. Expansionen i storstadslänen har dämpats, medan skogslänen har kunnat hålla och t.o.m. öka sitt befolkningstal. Även sysselsättningsmöjligheterna har förbättrats inom stödområdet. De fyra nordligaste länen har under den senaste femårsperioden ökat sin sysselsättning med 11 946. Trots en positiv befolkningsutveckling i skogslänen som helhet uppvisar emellertid kommunerna i de inre delarna av dessa län en negativ befolkningsutveckling. Det finns således anledning att i den fortsatta regionalpolitiken särskilt uppmärksamma de mindre och medelstora orterna i det inre stödområdet. Fortfarande kvarstår också stora svårigheter för kvinnorna i skogslänen att finna arbete. Ett inslag i den regionalpolitiska planeringen är de av riksdagen fastställda planeringsnivåerna uttryckta i vissa befolkningstal för länen. Befolkningsramar av detta slag kan vara lämpliga att ha som riktmärken för handlandet, men de leder i och för sig inte närmare de regionalpolitiska målen. Det är inte genom att fastställa befolkningstal som en region kan fås att expandera. Härför krävs konkreta insatser. Det är de regionalpolitiska medlen som är avgörande. Utskottet godtar nu de i propositionen föreslagna befolkningsramarna för 1985 men gör det med den preciseringen att planeringen bör inriktas på viss del av ramen. Jag tror att det här är ett rimligt ställningstagande, då det ger en ökad stadga åt planeringen samtidigt som en flexibilitet bibehålls. Särskilt betydelsefull är flexibiliteten för storstadsregionernas del, där fluktuationer i invandringen försvårar upprättandet av säkra prognoser. Min kollega Sten Svensson kommer senare i dag att närmare utveckla den moderata synen på befolkningstalen, ortsstrukturen och länsdemokratin. Då vi inte med säkerhet kan förutse kommande generationers värderingar, bör regionalpolitiken syfta till att utveckla valfrihetens samhälle. Människorna bör kunna välja att bo i en storstad eller i en medelstor 53 eller i en mindre ort eller i en glesbygd. Människorna bör kunna välja mellan olika bostadsformer. Människorna bör kunna välja mellan olika yrken och arbetsgivare. De bör kunna träffa sina val i förvissningen om att kunna komma i åtnjutande av en god social service, bl.a. i fråga om utbildning och vård. Valfriheten kan givetvis aldrig bli fullständig. Man kan inte på en gång välja bosättning i ett glesbygdsområde och utnyttja storstadens rikt differentierade arbetsmarknad. Regionalpolitiken bör inte desto mindre syfta till att ge varje medborgare så rika urvalsmöjligheter som möjligt. Och till sist, herr talman! Enligt vår mening är den centrala sysselsättningspolitiska uppgiften att skapa jobb nu åt dem som vill ha jobb. Det handlar om de människor i arbetskraften som nu inte har det fasta arbete som de önskar. Det handlar om de unga som nu skall ha arbete. Det handlar om att möjligheter skapas för kvinnorna att ta förvärvsarbete. Det är en fortlöpande uppgift. Hur många jobb som behöver tillkomma i varje givet ögonblick är knappast möjligt att ange. För att klara sysselsättningen måste man bemästra de samhällsekonomiska balansproblemen. Vi måste klara balansen i de utrikes betalningarna, vilket är en allvarlig uppgift för framtiden. Vi måste få bukt med prisstegringarna. Detta kräver enligt vår mening god tillväxt i vårt lands totala ekonomi, att vårt lands konkurrensförmåga hålls uppe, en vettig skattepolitik och god hushållning inom den offentliga sektorn.

Herr talman! Varje ny borgerlig talare svarar för nya oklarheter och väcker nya intressanta definitionsproblem. Nu senast ville fru af Ugglas ta upp demokratibegreppet. Får jag då fråga fru af Ugglas, för att hon skall kunna klargöra vad hon egentligen menar: Vad är det fru af Ugglas avser när fru af Ugglas säger att blandekonomin skulle vara speciellt demokratisk? Det som man nu kallar blandekonomi är ju en ekonomi som är blandad av 5 96 samhällelig och 95 KH privatkapitalistisk företagsamhet! Om en stor privatkoncern utnyttjar sina ägarrätter och kapitalet till att låta sin styrelse besluta att flytta verksamheten utomlands, är det då enligt fru af Ugglas ett demokratiskt beslut? Om järn och stålindustrins lilla krets av ledande män — för det är ju män — beslutar att genomdriva en mycket omfattande strukturomvandling, som starkt koncentrerar företagsenheterna och ställer många mindre orter inför svåra problem, är det ett demokratiskt beslut? Eller är det så att de arbetande, som utgör majoriteten, i varje fall om man har ett system med en man — en röst, borde få vara med och ha det avgörande ordet, borde få vara med och bestämma hur strukturomvandlingen skall se ut och hur sysselsättningspolitiken skall te sig i stort? Är det detta som är demokrati?

Är fru af Ugglas beredd att offra fullsysselsättningen för den privata kapitalmarknaden eller att offra den privata kapitalmarknaden för fullsysselsättningen och kvinnornas frigörelse?
Herr talman! Jag är besviken på Jörn Svensson. Nu hade han chansen att till mig ställa samma fråga som han ställt till de övriga borgerliga talarna, nämligen hur många jobb jag ville att vi skulle skapa. Jag gav honom faktiskt ett svar. Jag sade att det inte går att i varje ögonblick fastställa exakt hur många jobb som behövs. Det är en fortlöpande uppgift. Vad vi aldrig får göra är att säga att vi klarat jobben. Det är mitt svar. När det gällde mina funderingar om demokratin kan jag konstatera att det inte finns ett enda land på jorden som har socialistisk planekonomi och samtidigt är en politisk demokrati.

Herr talman! Jag ställde inte alls den fråga som fru af Ugglas besvarade. Och demokratin i de socialistiska planekonomierna skall jag gärna diskutera vid något annat tillfälle. Den fråga jag ställde var: Är det ett demokratiskt beslut om en liten grupp ägare beslutar sådana ting som är av avgörande betydelse för de arbetandes levnadsförhållanden? I de socialistiska planekonomierna finns mycket allvarliga begränsningar i de demokratiska fri och rättigheterna. Men det finns dock en demokratisk fri och rättighet som är av betydelse, och det är att de arbetande faktiskt deltar i planeringen. De är med och fattar beslut. Fabriksdirektören är icke enväldig. Han och styrelsen kan inte bestämma var ett företag skall ligga. Till frågan om hur många jobb som behövs: Nej, jag ställde inte den frågan. Jag anser det meningslöst. Det är så tydligt dokumenterat att ni inte vet hur många jobb ni vill ha. Fru af Ugglas sätter t.o.m. en ära i att inte veta det. Hon säger att det är omöjligt att veta. Är det alltså omöjligt att veta hur många jobb som krävs för att kvinnofrigörelsen skall genomföras? Vi vet ju ändå hur många kvinnor som är undersysselsatta, hur många som är arbetslösa och hur många som inte är 55 i arbete. Då måste vi också kunna veta hur många jobb som krävs för att föra dem ut i arbetslivet, för att återförena dem med det samhälleliga arbetet. Detta måste man veta. Det kan också tämligen exakt beräknas för varje givet tillfälle. Vad jag kritiserat är att det inte finns några sådana beräkningar. Det förs över huvud taget ingen diskussion om vilken målsättning man skall ha.

De skall få lov att stanna hemma om de vill, de skall få lov att gå ut i arbetslivet om de vill.

Väljer hon ett större mått av samhällelig företagsamhet och sätter hon de sysselsättningspolitiska målen främst, eller väljer hon att bevara den privata kapitalmakten och offra målsättningen beträffande sysselsättningen? Detta är den avgörande fråga som jag gärna äntligen vill ha svar på från någon av regeringens talesmän.
Herr talman! Ja, herr Svensson i Malmö, vi inom moderata samlingspartiet menar att föräldrar skall ha rätt att själva ta omvårdnaden om sina barn om de så önskar. Sedan tycker jag det verkar som om herr Svensson för en debatt som är ganska antik och inte riktigt hör samman med den svenska verkligheten. Vad gjorde herr Svensson under riksdagens sista dagar i början av juni när vi antog den nya medbestämmandelagen?

Herr talman! Vi vet inte hur många det är som i dag står utan arbete men som skulle söka sig ut på arbetsmarknaden om alla förvärvshinder vore avskaffade — om barntillsynen var välordnad, om de allmänna kom = Nr 47 munikationerna var tillräckligt utbyggda, om grundutbildning och yrkes Torsdagen den utbildning var tillfredsställande och om arbetsfördelningen i hemmen mellan I6 december 1976 män och kvinnor var mer rättvis och mycket annat. Det är också omöjligt att säga exakt hur många som skulle söka sig ut på arbetsmarknaden om Samordnad de kunde erbjudas lämpligt arbete på hemorten. sysselsättnings och Utskottsmajoriteten har redovisat vissa väl kända beräkningar på hur = regionalpolitik många människor det kan röra sig om. Beroende på hur man räknar kommer man fram till ett behov på mellan 250 000 och 600 000 nya arbetstillfällen om alla förvärvshinder vore avskaffade. Det finns en ambition i vårt land att den som vill ha ett arbete också skall få det. Arbetet har ett egenvärde. Rolf Wirtén har i den här debatten slagit fast det. Ingemund Bengtsson har precis samma mening. Arbetet ger självrespekt, skapar en mening i livet och tillfredsställer behovet av att kunna bidra till de resurser som vi alla lever av. Det här har sagts många gånger i den här kammaren. Jag skall inte gå in i detalj på det. Låt mig bara säga att ambitionerna att bereda sysselsättning åt alla främst motiveras just av att arbete inte bara är en försörjningskälla utan att det också har ett egenvärde för den enskilde. Jag tycker att utskottsmajoriteten har gjort en bra beskrivning av de åtgärder som behövs för att öka arbetstillfällena, så att vi uppnår målet arbete åt alla. I grunden måste ligga en ekonomi i balans, där vi kommit till rätta med underskottet i betalningsbalansen, där vår internationella konkurrenskraft är god, där inflationen hålls i schack och där investeringsviljan i näringslivet är hög. Skall vi kunna erbjuda jobb åt alla dem som vill ha det, bör vi också sträva efter att skapa arbetstillfällen där människorna bor. Vi behöver alltså en utbyggd regionalpolitik. Det måste också bli ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi kan aldrig lyckas med uppgiften att skapa arbete åt alla om den nuvarande uppdelningen på manliga och kvinnliga arbetsuppgifter bibehålls. Det sägs ofta att tillväxten av sysselsättning stagnerar eller rent av minskar i vårt land. Det är sant, om man ser enbart till de varuproducerande näringarna. Inom jordbruket har sysselsättningen mer än halverats sedan 1960 talets första år. Byggsysselsättningen har minskat kraftigt under 1970-talet, så kraftigt att rekryteringen av byggnadsarbetare rent av kan bli ett problem den dag bostadsbyggandet åter börjar öka. Industrisysselsättningen har stagnerat och visar en något nedåtgående tendens på längre sikt. Ändå har antalet personer i arbetskraften ökat med betydligt mer än 200 000 hittills under 1970-talet. Det är följaktligen inte inom varuproduktionen som huvuddelen av detta nytillskott har funnit sin sysselsättning. Det är inom tjänsteproduktionen. Orsakerna till det är väl kända. Varuproduktionen kan rationaliseras hårdare än tjänsteproduktionen. Människor kan ersättas med maskiner. Produktivitetsökningen inom industrin uppgår i genomsnitt till drygt 6 26 per år. 57 Oförändrad sysselsättning i industrin skulle alltså kräva 6 ?6 produktionsökning per år. Enbart detta vore ett mycket ambitiöst näringspolitiskt mål. Det är därför inom den arbetskraftsintensiva tjänsteproduktionen som nettotillskottet av nya arbetstillfällen kommit till under senare år. Det är där de flesta nya arbetstillfällen kan skapas också i framtiden. Men en förbättring av t.ex. den offentliga servicen i vården, inom undervisningen, barnomsorgen och på en rad andra områden förutsätter en stark och expansiv ekonomi. Därför är det så viktigt, att vi för en skicklig ekonomisk politik och en framgångsrik näringspolitik, som kan skapa förutsättningarna för ett livskraftigt och expansivt näringsliv, som kan konkurrera med utlandet.

En ekonomi där antalet sysselsättningstillfällen ökar är alltså grunden för våra ansträngningar att erbjuda arbete åt alla. Men det räcker inte med att bara skapa nya jobb. De bör också så långt det är möjligt skapas där de arbetssökande bor. Det är en viktig uppgift för regionalpolitiken. Och de erbjudna arbetstillfällena bör också passa de arbetssökande. Det är en viktig uppgift som arbetsmarknadspolitiken har. Jag vill här anknyta till utskottets ordförande, Rolf Wirtén. Nya arbetstillfällen bör skapas med särskild inriktning på fyra grupper som i dag har en ganska stor undersysselsättning: kvinnor, medelålders och äldre män, ålderspensionärer och ungdom. För att öka de här gruppernas sysselsättning är det visserligen nödvändigt att skapa nya arbeten, men det är långt ifrån tillräckligt. Låt mig därför något diskutera de här gruppernas behov av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och vad som kan göras för dem. Om kvinnor hade samma sysselsättningsgrad som män så skulle det fordras ungefär 600 000 nya arbetstillfällen. Det finns många hinder för kvinnors förvärvsarbete som kvarstår även om vi skapar många nya arbetstillfällen. Kvinnor upplever sig i större utsträckning än män som bundna till hemorten. De anser sig ofta inte kunna flytta eller pendla över längre sträckor. På grund av traditionella mönster i hemmet är det i regel kvinnan som stannar hemma om barntillsynen inte kan ordnas. På grund av det traditionella mönstret i arbetslivet har kvinnor i allmänhet lägre lön än män. Också av den anledningen stannar kvinnan ofta hemma när bägge inte kan förvärvsarbeta. Kvinnorna har ofta dålig yrkesutbildning och liten yrkeserfarenhet. Därför har de särskilda svårigheter att träda ut på arbetsmarknaden om de inte får ett extra kraftigt stöd genom arbetsmarknadsutbildning och förstärkta arbetsförmedlingsåtgärder. En stor del av jämställdhetsproblemen mellan män och kvinnor har anknytning till arbetsmarknaden. Den anknytningen har markerats genom att regeringen har förlagt ansvaret för jämställdhetsfrågorna till arbetsmarknadsdepartementet. Jag har gett sysselsättningsutredningen medel för att närmare studera vilka förvärvshinder som är svårast. Och det bör ge en bättre grund för kommande politiska åtgärder. En avgörande uppgift är att skapa ett samhälle där både män och kvinnor kan förena en meningsfull yrkesroll med ansvaret för hemmet och för barnen. Vi måste fullfölja den plan för en snabb utbyggnad av daghemmen som riksdagen beslutat. Och småbarnsföräldrar bör få gå före till en kortare arbetsdag. Pressen mellan heltidsjobb och föräldraansvar är, som samhället fortfarande fungerar, särskilt stark på kvinnorna. Det leder till att många av dem mot sin vilja avstår från förvärvsarbete i stället för att ha barnen på daghem nio tio, ja, upp till elva timmar per vardag. Därmed tappar också de kvinnorna lätt kontakten med arbetslivet och får svårt att komma igen. Många hemarbetande kvinnor som vill in i förvärvslivet känner att de kommit efter i utbildning och tappat i självförtroende. Alltför ofta saknas de deltidsarbeten som kan ge en mjuk start på ett delvis nytt liv. Och när deltidsarbetena finns ger de ofta sämre sociala och andra villkor än arbete på heltid. Vi måste också bilda opinion mot de sega fördomar som fortfarande behåller sin makt över värderingar och beteenden. De kvinnor som arbetar deltid 25 timmar i veckan har ändå en lika lång samlad arbetsdag som heltidsarbetande män. Så sned är ännu arbetsfördelningen i hemmet. Så länge männen vägrar ta sitt hemansvar är kvinnorna handikappade i arbetslivet. De konkurrerar inte på lika villkor. Männen måste nu äntligen fatta att kvinnorna har samma rätt till förvärvsarbete som männen och att männen har samma ansvar för hemmet som kvinnorna. En annan grupp, med hög och dessutom växande undersysselsättning, är medelålders och äldre män. Det gäller särskilt dem som bor i skogslänen och i storstäderna. I skogslänen hänger den låga förvärvsfrekvensen för de något äldre männen ihop med att det där råder en markerad brist på arbetstillfällen. I storstäderna är det i större utsträckning fråga om ett socialt problem. De medelålders och äldre män som där står utanför arbetslivet är i allmänhet ogifta, ofta frånskilda. De har haft en stegvis allt svagare kontakt med arbetsmarknaden, allt längre arbetslöshetsperioder som övergått till att de ställts utanför arbetskraften. Ibland markeras den övergången med förtidspension, ibland inte. Arbetslösheten och utslagningen från arbetsmarknaden förenas ofta med allvarliga sociala problem som alkoholmissbruk och dåliga bostadsförhållanden. Det är långt ifrån alltid så att sådana sociala problem är upphovet till svårigheterna på arbetsmarknaden. Ofta kan det vara tvärtom. Den långvariga och plågsamma process, som en utslagning från arbetsmarknaden nästan alltid är, kan leda till de sociala problem som jag här tagit upp. Det är viktigt att vi på olika sätt söker motverka utslagningen av äldre och medelålders män från arbetsmarknaden. Första försvarslinjen går som alltid inne i företagen. Det gäller att se till att de, som skulle ha svårigheter att få ny anställning, inte blir avskedade. Samhället har ställt resurser till förfogande för detta bl.a. genom trygghetslagarna. Det speciella organet i sammanhanget är anpassningsgrupperna. Genom anpassningsgrupperna kan en rad arbetsmarknadspolitiska hjälpmedel kanaliseras: utbildning och arbetsvårdsåtgärder, halvskyddad sysselsättning och de olika bidragen till arbetshjälpmedel åt handikappade. Men det räcker inte bara med åtgärder för redan anställda, där anpassningsgruppen kan bevaka möjligheten till omplacering, behovet av arbetsanalyser och förändringar av arbetsplatserna eller möjligheter att använda de arbetsmarknadspolitiska medlen. Det gäller också att slå vakt om de arbetssökande, vid arbetsförmedlingen. Av de arbetssökande registreras omkring 10 26 som handikappade. De finns naturligtvis inte bara i den grupp jag nu talar om, de något äldre männen med särskilda svårigheter att få eller behålla ett arbete. Men andelen arbetshandikappade ökar kraftigt med stigande ålder. Även för de svårplacerade arbetssökande skall anpassningsgrupperna spela en central roll. I de nya instruktionerna för anpassningsgruppsverksamheten stryker man kraftigare än förr under arbetsförmedlingens särskilda ansvar för att i anpassningsgruppen verka för att arbetsplatsen öppnas också för arbetssökande utanför företaget. Arbetsförmedlaren går ingalunda tomhänt in i anpassningsgruppen. Han eller hon har tillgång till de arbetsmarknadspolitiska medlen. Det beslut som riksdagen i dag kommer att fatta på förslag av ett enhälligt utskott, om nya bidragsregler för halvskyddad sysselsättning, kommer att göra denna till ett effektivare instrument i anpassningsarbetet än tidigare. Jag förutser att antalet halvskyddade platser kommer att öka ganska snabbt från nuvarande ca 10000 platser. För det praktiska anpassningsarbetet är det särskilt viktigt att ett enhälligt utskott föreslagit den ändringen gentemot propositionen att vissa möjligheter att ge bidrag till placering av redan anställda i halvskyddad sysselsättning bibehålls. Sådan överföring bör användas med stor försiktighet. Men framför allt i mindre företag, där omplaceringsmöjligheterna är begränsade, kan en omplacering till halvskyddad sysselsättning vara ett värdefullt hjälpmedel i strävan att möta sysselsättningsproblemen redan inne i företagen. Den tredje gruppen är ålderspensionärer som vill jobba vidare på något sätt efter 65 år. De är en växande och hittills i stort sett förbisedd grupp. Det finns undersökningsresultat som tyder på att väldigt många av alla blivande pensionärer skulle vilja fortsätta att arbeta i någon form efter den s.k. normala pensionsåldern. Genom rätten till delpension har vi gett dem som önskar det en viss möjlighet att stegvis trappa ner sin arbetsinsats före den ordinarie pensionsåldern. Det finns många, som upplever den möjligheten som en stor befrielse. Men det finns också andra som skulle vilja göra en motsvarande nedtrappning efter det att de uppnått pensionsåldern. Även för dem behöver det skapas deltidsarbeten och andra lösningar. Även deras behov kräver att det skapas nya sysselsättningstillfällen. Nr 47 Den fjärde gruppen med mer betydande undersysselsättning är ungdo Torsdagen den marna, särskilt de som bara har grundskoleutbildning. Flera av de beslut — 16 december 1976 riksdagen i dag kommer att fatta berör direkt ungdomarnas ställning på arbetsmarknaden. Genom de besluten kommer vi närmare förverkligandet Samordnad av folkpartiets gamla krav på att alla ungdomar skall garanteras arbete, = sysselsättnings och utbildning eller praktik. regionalpolitik Jag övergår nu till att svara på herr Werners interpellation om åtgärder för att lösa ungdomens sysselsättningsproblem. Herr Werner har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att på ett varaktigt sätt lösa ungdomens sysselsättningsproblem. Den relativa arbetslösheten bland personer i åldern 16-24 år har under innevarande år varit nästan två och en halv gånger så stor som den relativa arbetslösheten hos arbetskraften i dess helhet. Under månaderna september och oktober i år var drygt 30 000 ungdomar arbetslösa enligt arbetskraftsundersökningarna, varav drygt 20000 var kvinnliga arbetssökande. I november sjönk visserligen ungdomsarbetslösheten till 25 000, men det är alltjämt en oacceptabel situation, och vi måste ägna särskild kraft åt att begränsa arbetslösheten bland ungdomar. Detta förutsätter enligt min uppfattning att samhället håller kontakt med ungdomarna även efter avslutad skolgång och ser till att de nås av erbjudande om antingen arbete, praktik eller yrkesutbildning. Det är ett mål som slås fast också i regeringsförklaringen. Herr talman! Med detta anser jag mig ha besvarat herr Werners interpellation. För att förverkliga tanken på en ungdomsgaranti krävs en lång rad åtgärder. De lokala planeringsråden, där arbetsmarknadens parter, skolmyndigheterna och arbetsförmedlingarna skall samverka, skall finnas överallt senast den 1 juli 1977. Men de börjar byggas upp redan nu, och anvisningarna för deras verksamhet håller skolöverstyrelsen på att utarbeta. Distriktsarbetsnämnderna, som från den 1 januari kommer att finnas vid alla arbetsförmedlingens distriktskontor, kommer att ha viktiga uppgifter när det gäller att hjälpa ungdomen över från skola till arbetsliv. Kanske viktigast bland de konkreta åtgärderna är att arbetsförmedlingens möjligheter att erbjuda ungdomarna lämpliga arbeten förbättras. Stora krav ställs på förmedlingens medverkan i planeringsråden. Stora krav ställs också på individuella förmedlingsåtgärder av olika slag. Det är viktigt att arbetsförmedlingen får möjlighet att sätta sina insatser för arbetslösa ungdomar mycket högt. De arbetsmarknadspolitiska medlen har i hög grad inriktats mot ungdomarna. Särskilt gäller detta arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten. 4 26 av ungdomarna som befinner sig på arbetsmarknaden var för en tid sedan sysselsatta genom den typen av åtgärder mot enbart I 26 av de vuxna männen och kvinnorna. 61 Om åtgärder för att lösa ungdomens sysselsättningsproblem Om åtgärder för att lösa ungdomens sysselsättningsproblem Men vissa ungdomar är studietrötta. De vill skaffa sig arbetslivserfarenhet men får inte fotfäste på arbetsmarknaden. För dem gäller det att det finns praktikplatser, som kan göra det lättare att ta steget över till ett permanent arbete. Därför har arbetsmarknadsstyrelsen fått rätt att medverka till att det inrättas särskilda praktikplatser hos statliga verk och myndigheter. Första halvåret 1977 kommer det att finnas 5000 sådana platser. Vidare har regeringen beslutat att statsbidrag skall utgå också under första halvåret 1977 till kommuner och företag, som kan erbjuda ungdomar praktik i form av beredskapsarbete. Mellan 10 000 och 15 000 sådana praktikplatser beräknas kunna inrättas under nästa år. Den här utbildningen och de här praktikarbetena är inte, som det ibland påstås, ett sätt att dölja en hög ungdomsarbetslöshet. Jag vänder mig väldigt bestämt mot dem som i debatten säger, att en aktiv arbetsmarknadspolitik bara är ett sätt att skyla problemet — alltså att de som går i arbetsmarknadsutbildning, de som gör stora insatser i beredskapsarbeten och mycket annat egentligen skulle vara arbetslösa. Det här systemet, som vi har byggt upp i Sverige under stor politisk enighet, med utbildning, praktik, beredskapsarbeten osv. är ju ett sätt att ge människor arbete som annars skulle sakna arbete. Praktik och utbildning för ungdomar är två vägar att föra ungdomar utan arbetslivserfarenhet in i ett permanent arbete. Det är, kan man också säga, fråga om fördjupade arbetsförmedlingsinsatser för dem, som skall välja jobb för första gången i sitt liv. Detta gäller också handikappade ungdomar. Jag besvarar nu herr Börjessons i Falköping fråga i den saken. Herr Börjesson i Falköping har med hänvisning till förslag i propositionen 1975/76:211 frågat mig vilka ytterligare åtgärder regeringen planerar att vidta för att bereda handikappade ungdomar sysselsättning. Riksdagen skall i dag besluta om en ny bidragskonstruktion för den halvskyddade sysselsättningen. De nya bidragsvillkoren innebär en mycket kraftig förstärkning av stimulansbidraget för nyanställning av personer med handikapp. Försök skall också göras med särskilt generösa statsbidrag för anställning av ungdomar under 25 år med svåra fysiska handikapp. Det är nu viktigt att anpassningsgrupperna får ökat stöd så att arbetet med att föra in nya grupper av handikappade, inte minst ungdomar, i arbetslivet kan intensifieras. Här krävs ökade insatser från såväl arbetsförmedling som fackliga organisationer och arbetsgivare. Förslag om ytterligare åtgärder i syfte att förbättra arbetshandikappades möjligheter till arbete kan väntas från sysselsättningsutredningen i dess fortsatta arbete. För att få underlag för det har utredningen inlett försöksverksamhet på den enskilda arbetsmarknaden. Regeringen har i dagarna beviljat sysselsättningsutredningen och statens personalnämnd medel för liknande försöksverksamhet inom kommunal och statlig sektor. Jag är övertygad om att dessa försöksverksamheter kommer att skapa förutsättningar för en förbättrad situation på arbetsmarknaden, Herr talman! Jag har vid flera tillfällen i mitt anförande berört arbets Torsdagen den förmedlingens roll i olika sammanhang. Arbetsförmedlingen är det centrala — 16 december 1976 instrumentet i arbetsmarknadspolitiken. Genom en arbetsförmedling, som har goda resurser och fungerar bra, kan man få en bättre kontakt med Samordnad både de arbetssökande och de lediga platserna. sysselsättnings och Allt fler arbetssökande har behov av specialiserade och omfattande för — regionalpolitik medlingsinsatser. Kontakten mellan arbetsförmedling och företag behöver fördjupas om det skall vara möjligt att förverkliga målet att sysselsättningsproblemen så mycket som möjligt skall mötas redan på arbetsplatsen. Jag kan här än en gång peka på den samverkan som sker i anpassningsgrupperna, som ännu långt ifrån är utbyggda. I många enskilda förmedlingsärenden kan de arbetsmarknadspolitiska målen dessutom bara nås genom åtgärder direkt på arbetsplatserna. Det måste därför finnas effektiva kontaktvägar för förmedlingen till företagen och de fackliga organisationerna. Efter årsskiftet skapas en ny form för sådana kontakter, genom distriktsarbetsnämnderna. Jag fäster stora förhoppningar vid dem. Fungerar de bra, så kommer de att ge arbetsförmedlingen en ännu bättre lokal förankring och ett ännu bättre underlag för den lokala sysselsättningsplaneringen än tidigare. Det är mycket viktigt, att distriktsarbetsnämnderna verkligen får en central roll i det lokala förmedlingsarbetet. Nämndernas arbete skall till att börja med bedrivas som en försöksverksamhet. Inte i den meningen, att de eventuellt kan komma att avskaffas. Men så att arbetsuppgifter och arbetsformer efter en tid kommer att utvärderas och kanske också förändras. På en punkt är det dock enligt min mening redan klart, att distrikts nämndernas uppgifter behöver ändras. Det gäller deras sätt att besluta om användningen av de arbetsmarknadspolitiska medlen. Erfarenheter i andra sammanhang har visat, att det finns en betydande risk, att samhälleliga organ utan någorlunda vidsträckta beslutsbefogenheter inte får den ställning de är avsedda att ha. Varken ledamöter eller andra tillmäter dem den betydelse de egentligen vore värda. Genom den snävt begränsade beslutsrätt, som nu gäller för distriktsarbetsnämnderna, finns risken, att deras ledamöter inte får det inflytande på arbetsmarknadspolitikens tillämpning, som det är avsikten att de skall ha. F.n. gäller, att rätten att fatta beslut om utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning i AMU-centra överförs från länsarbetsnämnd till distriktsarbetsnämnd i fyra län. Den beslutsrätten framstår redan nu som klart otillräcklig. Därför överväger vi inom arbetsmarknadsdepartementet möjligheterna att så snabbt som möjligt vidga distriktsarbetsnämndernas beslutsrätt, så att den kan omfatta alla nämnder och så att den kan omfatta flera ärenden än vad nuvarande bestämmelser medger. Läser man arbetsmarknadsutskottets betänkande konstaterar man att det finns en bred enighet kring de arbetsmarknadspolitiska reformer som där föreslagits. Om de konkreta förslagen är utskottet i huvudsak överens. I synen på de långa allmänna resonemang utan konkreta förslag, som den 63 Om åtgärder för att lösa ungdomens sysselsättningsproblem förra regeringens proposition är fylld av, skiljer sig visserligen utskottets majoritet på några områden från minoriteten. Jag har inte gått in på dem. Det är de konkreta besluten som är viktigast. Det har under de år av svårigheter i den internationella ekonomin som följde på oljekrisen varit en väldig styrka för vårt land att det rått bred politisk enighet kring vikten att värna sysselsättningen. Den här debatten visar att vi också inför kommande år kan lita till en grundläggande enighet kring den värderingen: inget slöseri är värre — samhällsekonomiskt och framför allt mänskligt — än att människor går arbetslösa.

Herr talman! Det är inte min avsikt att recensera min efterträdare i ämbetet, utan jag vill bara konstatera att den intervju han gav härförleden, då han sade att det inte skall vara några tvära kast i arbetsmarknadspolitiken, bar en riktig rubrik. I långa stycken kan jag instämma i det herr Ahlmark där sade. Jag tycker också att det var välgörande att han så klart slog tillbaka allt tal från framför allt moderatdelen i regeringen om den dolda arbetslöshet som ligger i beredskapsarbete och utbildning. Herr Ahlmark sade att vi genomfört dessa reformer i stor politisk enighet. Jag håller honom räkning för att han inte sade full enighet utan klart tog bort den delen av riksdag och regering som inte stött den här politiken. Det är ju ändå på det sättet att västvärlden under de senaste åren har plågats av en omfattande arbetslöshet, medan vi har gått igenom den perioden med låg arbetslöshet och hög sysselsättning. Det gläder mig att någon i regeringen hävdar den rimliga uppfattningen att de som deltar i beredskapsarbeten och utbildning inte är arbetslösa. Det sade herr Ahlmark i dag, och när jag lyssnade på honom den 10 december hörde jag att rösten var Ahlmarks, men texten kunde ha varit hämtad från ett aktstycke som jag hade glömt kvar i en skrivbordslåda. Jag tänker på att han så bestämt sade att det är alldeles orimligt att jämställa människor som har jobb genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder med människor som är arbetslösa. Det är beklagligt att vissa ledamöter av regeringen går omkring och säger att vi i själva verket har 4,4 96 arbetslöshet. Man talar om ”jobb som inte finns”. Det är en tolerans mot arbetslösheten som är farlig och påtaglig i andra länder. Det är oerhört viktigt att vi med alla till buds stående medel bekämpar arbetslöshet. Jag menar att vi måste hata arbetslösheten. Vi vet att det är alltid de som har det svårast som drabbas först och värst. När det gäller att undanröja hinder för förvärvsarbete är jag överens med herr Ahlmark om att detta är det största problemet. Men är det då inte väldigt beklagligt att utskottsmajoriteten säger att det inte finns anledning att göra några uttalanden på grund av den delen av propositionen?

Herr talman! Det sista har Rolf Wirtén redan svarat på. Det finns ingen anledning att ytterligare gå in på det. Herr Ingemund Bengtsson i Varberg säger att vad jag har sagt kunde ha varit hämtat ur något papper som han glömt kvar. Vissa delar av ar —- Samordnad betsmarknadspolitiken har ju under flera år handlagts under en betydande = sysselsättnings och eller fullständig politisk enighet. Vi har från folkpartiet lagt fram en rad = regionalpolitik förslag här i riksdagen som den gamla regeringen till slut kom att godta steg för steg. Jag hoppas att den nuvarande oppositionen kommer att bedriva en konstruktiv opposition på dessa områden. Det finns ingen som helst anledning, tycker jag, att ta strid för stridens egen skull när det gäller våra insatser att hålla människor i sysselsättning. Ingenting kan vara värre för ett samhälle än att människor går arbetslösa. Det är samhällsekonomiskt slöseri. Det är framför allt en mänsklig tragedi för dem som drabbas. Herr Bengtsson antyder att jag bara skulle tala för mitt parti och inte för regeringen. Jag kan försäkra herr Bengtsson i Varberg att han kan sova lugnt om natten. Jag talar för regeringen och jag utgår från regeringsförklaringen. För att ingen oklarhet skall råda vill jag citera en passus i regeringsförklaringen: ”Regeringen avser att föra en kraftfull politik för att reformera arbetslivet och fördjupa arbetsdemokratin. Den nya arbetsrätten skall fullföljas, kampen mot dåliga arbetsmiljöer intensifieras. Förslag framläggs om en ny arbetsmiljölag. Arbetarskyddet ges ökade resurser”, etc. ”Nya arbetstillfällen måste skapas inom näringslivet. Det ger också resurser till den ökade sysselsättning som krävs i statlig och kommunal verksamhet. Alla ungdomar skall garanteras arbete, praktik eller utbildning. Arbetsförmedlingen förstärks och effektiviseras. Stödet till halvskyddad sysselsättning förbättras. Arbetslivet måste anpassas till de handikappades krav.” Jag skall inte fortsätta att läsa ur regeringsförklaringen. Men detta visar hur fel Ingemund Bengtsson har då han säger att vi skulle ha olika mening på denna punkt. Bakom regeringsförklaringen står hela regeringen samlad. I debatten i dag har Ingemund Bengtsson sagt att vi skulle ha ändrat tonfall från valrörelsen. I valrörelsen talade vi om småföretag, och nu talar vi om de stora företagens problem, påstår herr Bengtsson. Jag skulle vilja bemöta honom på samma sätt som jag gjorde i valrörelsen: Spela inte ut de stora företagen mot de små! Om vi skall hålla sysselsättningen uppe i regioner som utan de små företagen i stor utsträckning skulle läggas öde behöver vi de företagen. När det gäller de större företagen måste de naturligtvis få en chans att investera. Det gäller att föra en sådan ekonomisk politik att de kan konkurrera på exportmarknaden och på det viset bereda sysselsättning för de människor som jobbar där. Då kan vi heller inte godta att man slår ut mindre företag i den takt som varit fallet under de senaste åren, när två självständiga mindre företag om dagen lagts ned eller köpts upp av in 65 vestmentbolag eller andra stora bolag. Det skapar på sikt risker för sysselsättningen, framför allt i de bygder som drabbas. Jag skulle vilja råda herr Bengtsson i Varberg att icke spela ut de små företagen mot de stora. Låt oss se till att vi har kvar ett stort antal mindre, självständiga företag i vårt land! De är viktiga för den ekonomiska tillväxten, de är nödvändiga för sysselsättningen. Ingemund Bengtsson sade tidigare i dag att det inte finns skäl att måla någon ”katastrofbild” av svensk ekonomi. Själv målade han upp den kanske ljusaste bild av ekonomin som jag har hört under de båda senaste månaderna. Nej, det är klart att vi inte skall måla ut några katastrofer. Däremot tycker jag det var alldeles riktigt av Rolf Wirtén att visa på de problem som vi står inför på flera områden i näringslivet och därmed också när det gäller sysselsättningen. Kostnadsläget är problematiskt i en del branscher. Det förekommer kriser i vissa delar av näringslivet som vi omedelbart tvingats ta itu med: Det gäller inte bara Stålverk 80 och NJA i Norrbotten — det gäller också tekoindustrin, glasbruken, specialstålet, handelsstålet och mycket annat. Det är klart att detta är allvarliga problem, som kommer att kräva industripolitiska satsningar. Dem måste vi klara. Men då kommer naturligtvis också arbetsmarknadspolitiken att sättas på nya prov. Om man i någon bransch drar ned antalet sysselsatta måste vi se till att detta inte leder till arbetslöshet. Vi måste dämpa en sådan nedgång, ge utbildning för nya jobb, lägga ut beredskapsarbeten och göra mycket annat av det som redan i dag finns i den arbetsmarknadspolitiska arsenalen. Ingemund Bengtsson sade att de lager vi har är stora ”rikedomar” som vårt land håller på. Det är riktigt. Det har varit väldigt fint att vi har haft ett lagerstöd under den här svåra perioden med dåliga konjunkturer. Och från den 1 januari nästa år förändrar vi ju lagerstödets utformning så att vi inte får en snabb avveckling av lagren med arbetslöshet som följd. Men samtidigt är lagren stora rikedomar först i det ögonblick då konjunkturen vänder och vi kan sälja våra lager. De problem som vi gemensamt har att möta är: När vänder konjunkturen? För vilka branscher vänder den? Hur skall vi se till att vi avvecklar lagren på sådant sätt att vi ändå håller sysselsättningen uppe? Jag tror att vi är rätt överens om värderingarna på många av dessa punkter. Men det är alldeles klart att när det gällt satsningen på de mindre och de medelstora företagen har våra uppfattningar skilt sig åt tidigare. Jag hoppas att vi också i sysselsättningsfrågorna kommer att få en diskussion som visar hur fel det är att spela ut de stora företagen mot de små — de små företagen behövs också. Det var en sak som jag skulle vilja fråga Ingemund Bengtsson om, en konstighet i utskottsbetänkandet. Det talas mycket om planering i den proposition som har behandlats och i en del av de socialdemokratiska reservationerna. Vi måste naturligtvis ha ett betydande inslag av planering i vår ekonomi — där är vi på flera punkter överens. Men när socialdemokraterna talar om planering kan det ibland vara svårt att förstå vad de menar. De gånger de konkretiserar sig är vi ofta överens om tagen, men det finns andra punkter där vi inte är överens. Jag skulle vilja fråga varför det förhåller sig på följande sätt. Utskottet har avstyrkt en vpk-motion. Mot det avstyrkandet reserverar sig socialdemokraterna i utskottet.

Men jag skulle vilja fråga Ingemund Bengtsson av vilket skäl den meningen inte finns med i reservationen?
Herr talman! Med den mycket begränsade tid som står till mitt förfogande får jag prioritera vad jag skall ta upp. När jag sade att det var herr Ahlmarks röst vi hörde men att texten kunde ha varit min var det inte avsett som en ovänlighet utan det var mycket positivt. Jag förstår därför inte alls reaktionen. Det är ingenting att skämmas för, menar jag. Helt nyligen var det, herr Ahlmark, ett program i radio där herr Bohman och herr Ahlmark framträdde. Herr Bohman hävdade där gång efter annan att vår arbetslöshet var 4,4 26, och han räknade då in beredskapsarbeten och utbildning. Jag är glad över att herr Ahlmark nu har sagt att herr Bohman bara talade för sig själv och sitt parti och inte för regeringen. Det var det enda jag tog upp om oenighet i regeringen. Valet är ju över, och därför tjänar det väl rätt litet till att tala om småföretagen. Men hur kan man retroaktivt så förvanska en valdiskussion och så totalt vända på argumenteringen att man nu uppmanar oss att inte försöka skapa något motsatsförhållande mellan små och stora företag? Det var ju vi som gång efter annan sade till er att vi behöver både små och stora företag. När det gällde att bedöma framtidssituationen varnade jag er för lättsinne då ni sänkte statsbidraget, stimulansen till kommunerna, från 75 till 60 96. Då ni gjorde det måste ni ha bedömt situationen något mer optimistiskt än jag, som hävdar att det rimliga vore att ha kvar 75 96 som stimulans för kommunerna att skapa beredskapsarbeten för ungdomar. Vi kommer säkert att behöva ha mycket sådant beredskapsarbete i vinter.
Herr talman! Jag uppfattade inte heller Ingemund Bengtssons inlägg som någon ovänlighet. Jag underströk ju tvärtom, flera gånger, den enighet som mycket av arbetsmarknadspolitiken präglats av tidigare och som jag hoppas att den kommer att präglas av också i framtiden. Jag hörde också det radioprogram — jag tror det var förra lördagen — som gjort Ingemund Bengtsson förskräckt. Vad ekonomiministern där talade om var hur man skall bedöma en statistik. Han sade uttryckligen att han icke ifrågasätter den marknadspolitik vi för. Den framgår ju också av regeringsförklaringen. Jag tycker därför att detta var ett icke alltför lyckat försök att slå in kilar mellan de regeringsbärande partierna. Sedan sade Ingemund Bengtsson en sak som jag hoppas var en felsägning. Han sade att nu är valet över och då behöver vi väl inte tala om småföretagen! Tror Ingemund Bengtsson verkligen att vi på liberalt håll talade om de mindre företagens betydelse enbart därför att det var en valrörelse? När vi sett nedgången av antalet självständiga mindre företag år 1974, 1975 och under den delen av år 1976 som vi kan överblicka, måste vi ju dra slutsatsen att detta icke kan få fortgå. Annars kommer vi ju att rusa fram mot privata monopol och sedan kanske ett förstatligande av näringslivet. Är det inte också en viktig sak för sysselsättningen i de regioner som är beroende av de mindre företagen, om det blir en minskning av nyetableringen av företag? När vi talar om de mindre företagen och deras problem sker det just därför att vi anser att de är nödvändiga för den ekonomiska expansionen i vissa branscher, att dessa företag gör en betydande insats också för exporten och att de är nödvändiga för sysselsättningen i stora delar av landet. Jag tycker att det vore bra om vi nu efter valet kunde nå enighet om detta. Vi skall inte spela ut mindre och stora företag mot varandra. Vi skall stödja de typer av företag som ger sysselsättning och som har betydelse för inte minst vår export. Vi har ändå den gemensamma värderingen att arbetslöshet är ett mänskligt och samhällsekonomiskt slöseri, som vi inte kan godta.

Herr talman! Striden mellan Per Ahlmark och Ingemund Bengtsson om den socialistiska planekonomin får de väl så småningom klara upp. Den skall jag inte lägga mig i i dag. Däremot skulle det vara lika om inte än mer intressant att få höra vilken syn på arbetsmarknadspolitiken som Per Ahlmark och Gösta Bohman har, eftersom deras uppfattningar inte till alla delar är lika. Det vore av värde att få höra vad som är regeringens samlade syn på arbetsmarknadspolitiken: ni sitter ju t. v. i samma regering. Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Men innehållet i svaret måste väl ändå närma sig gränsen för vad som är värt att tacka för. Jag har i min interpellation tagit upp ett mycket allvarligt och dessutom växande problem och frågat: Vilka åtgärder kommer regeringen att vidta för att på ett varaktigt sätt lösa ungdomens sysselsättningsproblem? Vi skall hålla kontakten med ungdomarna som går ut skolan, svarar herr Ahlmark. Det kommer naturligtvis att ge jobb åt tjänstemännen på ar betsförmedlingarna men knappast åt de arbetslösa ungdomarna. - Nr 47 Under oktober månad i år var 32 000 ungdomar arbetslösa. Av dessa Torsdagen den var 21000 kvinnor. Det betyder att totalt 4,7 ?6 av ungdomarna under 25 16 december 1976 år var arbetslösa och att motsvarande siffra för kvinnorna var så hög som 6,5 96. Samordnad Herr Ahlmark påpekar att ungdomsarbetslösheten under november månad = sysselsättnings och sjönk till 25 000, och det är sant. Men det är bara en del av sanningen, = regionalpolitik för samtidigt har antalet ungdomar i beredskapsarbete ökat med 6 000 och antalet ungdomar i arbetsmarknadsutbildning stigit. Det betyder alltså att antalet ungdomar som står utanför den öppna arbetsmarknaden inte har minskat. Vi kan också jämföra med situationen för ett år sedan. Då var den redovisade arbetslösheten något högre än den är i dag. Men när man gör den jämförelsen, måste man också ta med i bilden att det i dag finns 10 000 fler ungdomar i beredskapsarbete och likaså 10 000 fler i AMU-utbildning. Det är mot denna bakgrund jag påstår att ungdomsarbetslösheten är ett växande problem. Att problemet dessutom har existerat under flera år och visat sig vara tämligen okänsligt för konjunkturväxlingar visar att det är ett djupgående strukturproblem, som sammanhänger med en minskande tillväxt av sysselsättningen. Framför allt ungdomar och ungdomar som saknar yrkesutbildning drabbas av arbetslöshet. De har ingen utbildning att hänvisa till när de söker jobb och har inte heller kunnat skaffa sig några praktiska erfarenheter som kan stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Just därför ratas ungdomarna i stor utsträckning, när företagen väljer och vrakar bland arbetskraften. Det är också därför som ungdomsarbetslösheten både av den gamla regeringen och av de borgerliga partierna i första hand uppfattas som ett utbildningsproblem. Ger man utbildning åt dem som saknar arbete löser man också arbetslöshetsproblemen, menar man.

Det är naturligtvis riktigt att det går att lösa en del av arbetslöshetsproblemen med omfattande utbildningsverksamhet. Men man måste då också ha klart för sig att samtidigt som ungdomar i ökad utsträckning kommer in på arbetsmarknaden kommer andra, i första hand äldre, att slås ut. Detta är inget argument mot ökad utbildningsverksamhet. Tvärtom kan en bra yrkesutbildning aldrig vara något negativt. Men vad jag säger är att yrkesutbildning aldrig kan vara nog. För att den skall få de sysselsättningseffekter som fordras måste samtidigt antalet arbetstillfällen i samhället öka. Hur ser nu den närmaste framtiden ut för de ungdomar som går arbetslösa? 69 Kommer de att få några jobb? Kan herr Ahlmark möjligen från denna talarstol garantera jobb för dem och dessutom tala om hur han och hans regeringskolleger tänkt sig att ordna detta? Den senaste månaden har vi dagligen kunnat notera varsel om inskränkningar och nedläggningar av industrier över hela landet. Det syns inte i arbetsmarknadsstatistiken, men arbetslösheten kommer att stiga i vinter. Vad tänker herr Ahlmark göra för att ändra på den utvecklingen? Vad är möjligt att göra i en regering med en ekonomiminister som Gösta Bohman, som bekänner sig till svältekonomen Friedmans teorier? Fortsatt och ökat stöd till det privata kapitalet och inskränkningar av den offentliga sektorn samt nedtrappning av socialpolitiken är några av de uppfattningar som man gav uttryck för i regeringsförklaringen för några månader sedan. Det enda som garanteras genom en sådan politik är fortsatt hög arbetslöshet. De som är arbetslösa har ingen anledning att hysa större tillit till den borgerliga regeringen. Jag hade, när jag ställde min fråga till herr Ahlmark, hoppats på att jag skulle få något slags konkret besked om hur han tänker angripa ungdomsarbetslösheten och öka sysselsättningen i samhället. Något sådant besked har jag inte fått, och jag kan bara tolka det som att herr Ahlmark inte har någonting att komma med.

Herr talman! Låt mig allra först tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Av det lämnade svaret framgår att samhället med olika medel söker skapa ökad sysselsättning för bl.a. handikappade ungdomar. Av svaret framgår vidare att de nya bidragsvillkoren som riksdagen i dag får ta ställning till innebär en ökad satsning för att bereda handikappade möjligheter att erhålla meningsfulla arbeten. Tillåt mig att uttrycka min tillfredsställelse över att de generösa statsbidragen för nyanställning av ungdomar med svåra fysiska handikapp skall öka. Att åtgärder vidtas för att få ut handikappade i arbetslivet torde vara i högsta grad erforderligt. Ett ökat stöd till anpassningsgrupperna är att föra in nya grupper av handikappade i förvärvslivet, och det vill jag notera med tillfredsställelse. Att åtgärder måste till för att bereda handikappade ungdomar arbete torde framgå när man konfronteras med följande siffra: bara 2 96 av 20 000 handikappade som varje månad söker arbete på förmedlingarna lyckas få jobb på den öppna marknaden. Enligt arbetsmarknadsmyndigheterna skulle procentsiffran vara något högre, och det kan tänkas vara så, men faktum kvarstår att den övervägande delen av arbetssökande handikappad ungdom inte erhåller något meningsfullt arbete. Det är en tragedi att dessa ungdomar som skulle kunna jobba på olika sektorer i samhällslivet skall utestängas från denna möjlighet. Vi skall inte måla upp några katastrofbilder. Nej, det skall vi sannerligen inte göra, men vi skall se förhållandena som de är. Verkligheten talar sitt tydliga språk. Här behövs åtgärder från samhällets sida för att bereda han dikappade ungdomar möjlighet att få meningsfulla arbeten. Varje år pen — Nr 47 sioneras cirka 2000 ungdomar. Cirka 25 000 människor under 30 år är i Torsdagen den dag pensionärer. Visserligen löser pensioneringen vissa ekonomiska problem, 16 december 1976 men det måste väl ändock vara en personlig tragedi att i unga år få träda in i de förtidspensionerades skara. Dessa ungdomar skulle kunna utföra — Samordnad ett meningsfullt arbete, bara de fick möjlighet därtill. sysselsättnings och Även om arbetsmarknadsutskottets betänkande, som vi nu diskuterar, in — regionalpolitik nebär att extra åtgärder sätts in för att stimulera företag att anställa handikappade, så anser jag ändå inte de föreslagna åtgärderna tillräckliga. Det är min personliga uppfattning, som jag vet delas av många handikappade. Här behövs ännu kraftigare åtgärder för att få företag och myndigheter att i större utsträckning anställa handikappade. Jag tänker då alldeles speciellt på de handikappade ungdomarna. Frågan är om inte AMS och länsarbetsnämnderna skulle ålägga arbetsgivare att vid nyanställningar också ge plats åt handikappade. Enligt den s.k. främjandelagen finns detta åläggande gentemot arbetsgivare, men jag är medveten om att ett sådant åläggande i praktisk tillämpning kan vara motbjudande och stötande för just de handikappade som därmed tvångsvis får placering. Frivillighetens väg är dock att föredra framför kvotering och därmed tvångsingripande. Om det i fortsättningen visar sig att tvångsåtgärder bör vidtas är jag inte främmande för tanken att en viss kvotering vid nyanställning kan bli nödvändig. Men som sagt hoppas jag, herr arbetsmarknadsminister, att några sådana åtgärder inte behöver vidtas. Man har anledning att kräva att arbetsmarknadens parter, liksom samhället i övrigt, skall känna sitt sociala ansvar gentemot de ungdomar det här är fråga om. Vi skall komma ihåg att vad de handikappade kräver är att samhället, i likhet med vad som angavs i regeringsdeklarationen, skall anpassas till de handikappade. Detta innebär i klartext att samhället skall medverka till att de handikappade bereds ett meningsfullt arbete. Från de handikappades sida är man givetvis glad över att den nya regeringen är beredd att stå bakom kravet att samhället skall anpassas till de handikappade och inte tvärtom. De handikappade har rätt att kräva konkreta åtgärder. I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 7 liksom i det lämnade interpellationssvaret redovisas vissa åtgärder, men frågan är om de föreslagna åtgärderna är tillräckliga. Jag tror inte det. Man kan inte bortse från den samhällsekonomiska förlust som förtidspensionering medför i jämförelse med om man kunde erbjuda de handikappade ett meningsfullt arbete. Jag är medveten om att många av de förtidspensionerade på grund av sitt handikapp inte kan gå ut i förvärvslivet vare sig i halvskyddad sysselsättning eller på den öppna marknaden, men jag är övertygad om att många kunde göra detta, bara möjligheterna därtill funnes. Att det kan bli fråga om samhällsekonomiska vinster till betydande belopp framgick bl.a. av en uppgift som lämnades av AMS-chefen Rehnberg i 7n ett anförande i lördags på en arbetsmarknadskonferens anordnad av Hörselfrämjandets riksförbund. Rehnberg nämnde att av landets 250 000 förtidspensionärer kunde minst 20000 placeras på halvskyddade verkstäder eller på den öppna arbetsmarknaden, givetvis under förutsättning att arbetsmöjligheter erbjöds dem. Om dessa 20 000 kunde placeras i produktionen kunde statskassan besparas 5 miljarder kronor på lång sikt. Samtidigt skulle en betydande produktionsvinst uppstå, som kanske kunde räknas i miljarder kronor. Det vore också önskvärt med en omprövning, förslagsvis vart femte år, för att om möjligt placera dem som har tillfredsställande arbetsförmåga i produktionen, om arbetsmöjligheter finns på marknaden. När det t.ex. gäller att placera gravt handikappade i halvskyddad sysselsättning är jag personligen inte främmande för tanken att samhället går in och ger den arbetsgivare som anställt sådan arbetskraft full täckning för lön och sociala avgifter under de första sex månaderna av anställningstiden. Om företagaren efter denna tid är nöjd med den anställde, och om denne är nöjd och tillfredsställd med sitt arbete, så skall tjänstgöringen kunna förlängas men bidragsbeloppet successivt nedtrappas. Och efter några år skall, förhoppningsvis, något bidrag inte behöva utgå. Jag har testat denna tanke på personal anställd vid en arbetsförmedling, och där ansåg man att förslaget är bra och skulle kunna medföra att den arbetskraft som i dag inte kan få något arbete kunde beredas sysselsättning. Jag tror som sagt att ytterligare åtgärder utöver vad riksdagen tidigare beslutat och nu kommer att besluta om måste till för att bereda handikappade ungdomar sysselsättning. Målsättningen måste vara arbete åt alla, och det skall gälla i lika hög grad de människor som drabbats av ett handikapp. Men rätten till arbete är i dag en chimär, när 20 000 arbetssökande står i kö och bara 400 kan anställas, och när 2000 handikappade ungdomar pensioneras årligen, av vilka säkerligen huvudparten skulle kunna klara ett jobb i produktionen, om de fick en chans till detta. Det är lång väg att gå innan vi når målet: arbete åt alla som vill arbeta. Låt oss alla medverka till att en förändring kommer till stånd!

Herr talman! Det var ett utomordentligt intressant anförande som herr Börjesson i Falköping här höll, och jag kan i stora delar instämma i vad han sade. En mycket viktig princip för arbetsmarknadspolitiken måste vara att den i så liten utsträckning som möjligt skiljer ut och särbehandlar personer med handikapp. Men många handikappade har behov av särskilda stödåtgärder. Det kan de också få på olika sätt: genom ombyggnad av arbetsplatsen, personliga hjälpmedel i arbetet och mycket annat. För anpassningsåtgärder av det slaget kan vi ge ekonomiskt stöd. Men även efter det att arbetsplatsen har anpassats kvarstår för många människor en väsentlig begränsning i arbetsförmågan. Det är för att tillgodose de människornas rättmätiga krav på ett arbete som statsbidraget för anordnande av halvskyddad sysselsättning har kommit till. De nya bi Nr 47 dragsvillkoren för halvskyddad sysselsättning, däri inbegripet det särskilda Torsdagen den stödet för svårt handikappade ungdomar, skall nu noggrant följas upp så 16 december 1976 att vi kan se effekterna på sysselsättningsmöjligheterna för personer med handikapp. Samordnad Sysselsättningsutredningen kommer också i sitt fortsatta arbete att ägna = sysselsättnings och mycket tid åt just de arbetshandikappades möjligheter, och man bedriver — regionalpolitik nu försöksverksamhet på skilda håll. Men också den offentliga sektorn måste ta ett ökat ansvar för att erbjuda arbetstillfällen för arbetshandikappade. Som jag antydde i mitt tidigare anförande har jag därför medgivit sysselsättningsutredningen att i samråd med arbetsmarknadsverket och statens personalnämnd genomföra en försöksverksamhet för att främja nyanställningen av arbetshandikappade inom den statliga och kommunala sektorn. Dessa försök, som skall pågå t.o.m. budgetåret 1977/78, är alltså en metod att öka anställningen av arbetshandikappade vid bl.a. statliga myndigheter och verk. Det gäller, precis som herr Börjesson i Falköping sade, att finna olika former för att öka sysselsättningen bland de arbetshandikappade. Detta gäller inte minst ungdomar inom den offentliga sektorn. Jag tror att den här försöksverksamheten kommer att ge oss erfarenheter som blir av värde när vi längre fram försöker förbättra arbetsmöjligheterna ytterligare för dessa människor. Sedan vill jag vända mig till herr Werner. Plötsligt ett tag undrade jag om det var någon konservativ av gammalt märke som stod i talarstolen, för när herr Werner lade ihop statistiken verkade det som om beredskapsarbeten för ungdom egentligen var något slags arbetslöshet. Han tog inte uttryckligen avstånd från arbetsmarknadsutbildningen, men den var inte mycket värd den heller. Egentligen var de människor som deltog i den dolt arbetslösa — det var litet av den andan som genomströmmade herr Werners anförande. Jag tar avstånd från en sådan bedömning. Om vi lyckas att med arbetsmarknadspolitiska medel få ett antal unga människor att vårda äldre människor som behöver vård, då är det ett arbete och det är ett nyttigt arbete. Det kan inte förringas med allmänna klyschor av det slag som herr Werner strödde omkring sig. Om vi med olika stimulansåtgärder kan få ungdomar till barnomsorgen, att praktisera på daghem etc. är det en viktig insats dels för att ungdomarna sedan kan få ett arbete av mera fast slag, dels för att vi kan få en bättre barnomsorg. Den insatsen går inte heller att förringa med ett sådant här allmänt talesätt. Herr Werner frågade om jag ansåg att antalet arbetstillfällen måste öka. Det är klart att jag anser det. Jag talade ju i 20 minuter om anledningen till att de måste öka, vilka grupper som har undersysselsättning och vad man kan göra för att få antalet jobb att öka. Efter ett antal allmänna ord säger herr Werner att felet ändå är det kapitalistiska systemets. Det var innebörden i hans anförande. Det säger alltid kommunister, vare sig det är en högkonjunktur med i stort sett full sysselsättning — felet att det inte gått ännu bättre är det 13 kapitalistiska systemets. — Eller i en lågkonjunktur, då man får gripa in med beredskapsarbeten och satsningar på vissa branscher och arbetsmarknadsutbildning — felet är det kapitalistiska systemets. Om man verkligen försöker få människor som tidigare icke har en tillräcklig yrkesutbildning att skaffa sådan — felet är det kapitalistiska systemets. Om vissa branscher får svårt att exportera därför att andra länder, inkl. de socialistiska länderna, inte har lika lätt som tidigare att ta emot varorna — felet är det kapitalistiska systemets. På det viset är det väldigt lätt att lösa alla arbetsmarknadsmässiga problem. Man har en enda formel som klarar problemen. Men vi som har ett ansvar för att hålla sysselsättningen uppe, för att hjälpa bl.a. ungdomar till jobb, kan inte resonera så lättsinnigt. Då skulle det inte bli särskilt mycket gjort. Så till detta med garantin för ungdomar: De skall nås av erbjudanden om arbete, utbildning eller praktik. Det talar kommunistledaren rätt föraktfullt om. Vi kommer att fortsätta det arbetet i alla fall. För att erbjuda arbete krävs i första hand individuella förmedlingsåtgärder. Det är grunden för att en ung arbetssökande skall kunna erbjudas utbildning eller praktik. Idealet är att en arbetsförmedlare arbetar med varje arbetssökandes ärende ända till dess han eller hon får ett fast jobb. Förmedlaren bör alltså inte släppa taget när en arbetssökande, som ett led i sina ansträngningar att få stadigt fotfäste på arbetsmarknaden, deltar i arbetsmarknadsutbildning, tar ett beredskapsarbete eller en praktiktjänst. Intensiva individuella förmedlingsinsatser är alltså grunden för ungdomsgarantin. Om förmedlaren inte omedelbart kan hjälpa en ung arbetssökande till ett fast arbete står en rad arbetsmarknadspolitiska medel till förfogande. Det gäller utbildning eller praktik. Arbetslösa ungdomar under 20 år kan få gå in på vakanta platser i arbetsmarknadsutbildningen. De som i övrigt uppfyller kraven för kontant arbetsmarknadsstöd men saknar karenstiden, kan redan efter en månad få delta i arbetsmarknadsutbildning. De arbetslösa ungdomarna kan få särskilda bidrag för s.k. ALU-kurser. Om kommunalt anställda vidareutbildar sig och ungdomar tas in som ersättare betalar staten 75 96 av ersättarlönen. På samma sätt kan företag som utbildar en anställd och samtidigt anställer en ung människa få bidrag på upp till 15 kr. per timme. AMS kan ordna betydligt fler statliga praktikjobb för ungdomar. Antalet bör kunna ökas under 1977. Till kommunala beredskapsarbeten i form av praktikjobb utgår stora statliga bidrag. Man bör kunna öka antalet ungdomar som får jobb den vägen. Till enskilt beredskapsarbete i form av praktik i företag och organisationer kan utgå bidrag på 10 kr. Utbildningsbidraget för flertalet ungdomar i arbetsmarknadsutbildning har höjts eller kommer att höjas. Nu klagar herr Werner. Jag vill fråga: Vad är hans eget recept? När vi har haft de här debatterna i kammaren, när vi har diskuterat investeringsavdrag och lagerstöd och allt möjligt annat, då har herr Werner talat om en ”gåvopolitik” gentemot kapitalet, och att sådant är fel. När vi alltså ger företagen en chans att producera på lager för att hålla sysselsättningen uppe också när de har svårt att sälja ute på världsmarknaden — är det en gåvopolitik som vi inte skall ha längre? Nr 47 När man hjälper företagen att utbilda människor i stället för att de permitteras — är det en gåvopolitik som kommunisterna vänder sig emot? Och när man ger ett särskilt stöd när företag anställer och utbildar ungdomar, så att man ger fler ungdomar chansen till en praktik som ökar Samordnad deras möjligheter att få ett fast jobb, är det också en ”gåvopolitik” gentemot = sysselsättnings och kapitalet, som kommunisterna vänder sig emot? regionalpolitik Om det är på det viset så vänder sig vänsterpartiet kommunisterna mot den politik som i praktiken har räddat jobben för tiotusentals människor i det här landet under en tid av stora svårigheter i den internationella ekonomin.

Herr talman! Jag skulle gärna vilja understryka vad arbetsmarknadsministern säger här, att det gäller att se till att det ökade stöd till den halvskyddade sysselsättningen som vi nu skall besluta om noggrant följs upp och utvärderas. Sedan är det självklart att det är angeläget att man inte särbehandlar de handikappade i förhållande till andra arbetstagare. Det finns dock skäl till att vissa grupper av handikappade — gravt handikappade — blir och måste bli särbehandlade. Därmed inte sagt att inte dessa också skall kunna ha möjlighet att få ett meningsfullt arbete. Vad sedan gäller den offentliga sektorn: Det är rätt märkligt egentligen; man tycker att den offentliga sektorn borde kunna föregå med gott exempel i det avseende jag här tänker på, nämligen så till vida att den skulle kunna anställa betydligt fler handikappade än den gör. Det finns därför anledning att fortsättningsvis förvänta sig att den offentliga sektorn i större utsträckning än som nu sker anställer handikappade, speciellt ungdomar. De handikappade har rätt att kräva att deras handikapp inte direkt skall utgöra något hinder för dem att få ett arbete som de har alla förutsättningar att kunna klara av. De vill ha en chans — det är helt enkelt bara fråga om det. Men om de skall få det vill det till en attitydförändring i vårt samhälle. Vi skall alla försöka medverka till att skapa en sådan attitydförändring, som når ut till arbetsplatserna och lär arbetsgivarna att ett handikapp inte behöver utgöra ett direkt hinder för vederbörande att anställa en i övrigt bra arbetskraft. Man har anledning att kraftigt understryka: Det som vi i dag beslutar om måste vi få ut till företagarna informationsvägen. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern: Vad ämnar arbetsmarknadsministern vidta för åtgärder för att få ut informationen till verkstadsgolvet, ut till arbetsgivarna, så att de inte kan skylla på att de inte känner till de beslut som nu kommer att fattas? Det gäller att se till att de beslut som vi fattar i dag verkligen når fram till dem som de berör.

Herr talman! Herr Ahlmark fortsätter sitt mycket abstrakta resonemang när det gäller konkreta åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Han talar sig 75 varm för den politik som förts under många år och som folkpartiet och den gamla regeringen varit överens om, gåvopolitiken till företagen och den svenska storfinansen. Men det visar sig ju att den inte har löst sysselsättningsfrågorna. Han säger att vi är kritiska mot arbetsmarknadsutbildningen. Ja, vi tror inte på att arbetsmarknadsutbildningen i sig klarar sysselsättningsfrågorna. Vi är kritiska mot den under vissa förutsättningar, och vi är positiva till den under vissa förutsättningar som vi har redovisat. Ahlmark försöker ge sken av att han nu verkligen tar krafttag för att försöka lösa problemen med ungdomsarbetslösheten. Han hänvisar till propositionen om samordnad sysselsättnings och regionalpolitik som riksdagen skall ta ställning till i dag. Men vad är det man gör i den propositionen? Jo, man försöker få ungdomsarbetslösheten att framstå som i första hand ett informations och kontaktproblem! En intensifierad arbetsförmedlingsverksamhet föreslår man. Försök med en sådan verksamhet har hittills lett till tillfälliga — men inga varaktiga — förbättringar av ungdomarnas sysselsättningssituation. Man hänvisar också till statliga och kommunala beredskapsarbeten. Sådana kan vara bra, men då måste det också stå klart att de beredskapsarbetena ger en yrkespraktik som gör att de ungdomar som tar dessa beredskapsarbeten kan känna sig säkra på att inom rimlig tid få ett fast jobb på den öppna marknaden. Kan Ahlmark garantera att beredskapsarbetena får en sådan inriktning? Och kan han garantera att jobb kommer att finnas? Nej, det kan han uppenbarligen inte — eftersom inget av de förslag som presenterats i den föreliggande propositionen kommer att öka antalet arbeten på den öppna marknaden. Dessutom kommer beredskapsarbetena enligt regeringens förslag inte att få till syfte att ge yrkeserfarenheter, utan de begränsar sig till att bli uppehållande åtgärder i väntan på en eventuell ändring i sysselsättningsläget. Vad finns det då för skäl att vänta sig en sådan omsvängning? Vi har nu under många år haft en minskad tillväxt inom sysselsättningen. Det handlar här om en ny tendens som vi kunde se de första tecknen på under senare hälften av 1960-talet — vi, dvs. de som till skillnad från herr Ahlmark inte var förblindade av den kapitalistiska ekonomins förträfflighet och självläkande krafter. Ökningen av ungdomsarbetslösheten och förtidspensioneringen är en av konsekvenserna i det nya skede som den kapitalistiska ekonomin är inne i. Jag vill avsluta med att ställa en fråga till herr Ahlmark. Det finns i dag 25 000 ungdomar som går arbetslösa. Det finns 51 000i AMU-utbildning. Och det finns 16 000 i beredskapsarbeten. Det gör tillsammans 92 000 ungdomar som i dag står utan arbete på den öppna marknaden. Hur har herr Ahlmark tänkt sig att deras rätt till jobb skall kunna garanteras?

Herr talman! Jag vill åter igen hålla med i det herr Börjesson i Falköping säger. Det är mycket viktigt att de nya regler för halvskyddad verksamhet, som jag hoppas att riksdagen kommer att besluta om i dag, når ut som information till företag och på arbetsplatser. Här har naturligtvis arbets — Nr 47 förmedlingarna en huvuduppgift. Och vi måste allesammans se till att kunskapen om dessa möjligheter ökar så att det blir fler jobb för arbetshandikappade än vi hittills haft i det svenska samhället. Sedan till herr Werner. När Lars Werner inte har någonting mer att säga — Samordnad i sakfrågan kommer han fram till klyschan ”de självläkande krafterna”. sysselsättnings och Här-har vi nu i flera timmar diskuterat hur vi skall kunna gå in med statliga — regionalpolitik och kommunala insatser på olika sätt därför att vi inte litar enbart på de självläkande krafterna. Vi måste se till att det blir stimulanser av olika slag, att jobben byggs ut så att sysselsättningen kan hållas uppe. Men det verkar som om hela debatten och hela utskottsbetänkandet gått förbi vänsterpartiet kommunisterna. De tycks fortfarande tro att man på något slags 1800-talsmässigt sätt håller på att tala om de självläkande krafterna. Sedan fortsätter vpk-ledaren att betrakta dem som är sysselsatta i beredskapsarbeten såsom arbetslösa. De har inga riktiga jobb, tycker herr Werner, utan han lägger ihop dem med de arbetslösa. Det är, precis som jag sade i mitt förra inlägg, gammal konservativ agitation att säga att beredskapsarbeten i vården eller beredskapsarbeten i barnomsorgen eller en väg som byggs ett eller två år tidigare än som från början var avsett egentligen är andrahandsjobb. Vidare påstår herr Werner att beredskapsarbeten eller praktikjobb inte brukar leda till fasta arbeten. Jag har t.ex. fått några rapporter över hur det hittills har gått för de ungdomar som fått praktikplatser i enskilda beredskapsarbeten. Jag skall bara ta några exempel ur dem. Jag tror inte alls att jag lyckas övertyga herr Werner för han anser att allting är kapitalismens fel och att det är ett slags blandekonomisk likgiltighet om man kan skapa jobb genom sådana här insatser. Men det är ändå viktigt för de ungdomar som det gäller att man lyckas. I Halland har länsarbetsnämnden följt upp 146 ungdomar som haft praktikjobb i 90 olika företag. 90 av dessa 146 kommer att få stadigvarande arbete hos arbetsgivaren. Bara 20 behöver sluta arbetet efter praktiktidens slut. Av de övriga går några till militärtjänst, några går till studier, medan andra eventuellt kommer att få stadigt arbete hos den arbetsgivare där de har praktiserat. Jag har sett en annan rapport, från Katrineholm. Där har hittills funnits S1 praktikplatser i 20 företag. 46 ungdomar har här erbjudits fortsatt anställning. I Västerås har på 80 praktikplatser 42 ungdomar fått fast anställning hos arbetsgivaren efter årsskiftet. Ytterligare 20 kan komma i fråga men har ännu inte fått definitivt besked. Bara 9 har fått definitivt nej till fortsatt anställning. I Västernorrlands län med dess allvarliga sysselsättningsproblem har det funnits 245 beredskapspraktikanter. Av dem hade 142 redan vid månadsskiftet fått besked om att de skulle få fast anställning. Andra väntar ännu 7” på besked. Det här är en typ av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som vi går in med. Jag räknade i mitt svar till herr Werner upp mer än ett tiotal olika åtgärder som är viktiga inslag i arbetsmarknadspolitiken för unga arbetssökande. Vi kommer att fortsätta att bygga ut den politiken därför att vi måste på olika sätt se till att unga människor som vill ha jobb också kan få det.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern Ahlmark talar om att jag använder klyschor som ”de självläkande krafterna”. Det är inte jag som har uppfunnit det uttrycket. Herr Ahlmark får väl tala med ekonomiministern och honom närstående partivänner i regeringen om de självläkande krafternas förträfflighet, som herr Ahlmark nu talar sig så varm för. Vad det rör sig om är en djupgående sysselsättningskris, som man inte kan råda bot på genom att skumma på ytan eller smörja maskineriet med litet kontaktverksamhet och samrådsorgan. Från vårt partis sida har vi i flera motioner visat på vilka åtgärder som är nödvändiga därför att privatkapitalet inte kan tillgodose lönearbetarnas krav på trygga och säkra anställningar. Därför måste staten gå in och ta över och utveckla ytterligare delar av näringslivet, bl.a. för att trygga sysselsättningen. Jag vill avslutningsvis säga att trots den mångordighet som herr Ahlmark är mäktig så står han ju med två tomma händer när det gäller att konkret tala om vad han tänker göra åt ungdomsarbetslösheten. Det är ju mest snömos som har presenterats här i kammaren i dag. Det är inte ens sociala reformer med liberalism som herr Ahlmark har talat om. Det är bubbel utan innehåll som har presenterats i den här debatten.
Herr talman! Jag är ledsen att herr Werner tydligen inte alls har lyssnat på vad den här debatten har handlat om. Här har man från både utskottsmajoritetens och utskottsminoritetens sida talat om en rad praktiska åtgärder som kan vidtas för att öka sysselsättningen för dem som har det svårast att få jobb, t.ex. för ungdomarna. I mitt näst senaste inlägg gick jag igenom, tror jag, ett tiotal olika insatser man kan göra för att tusentals ungdomar skall få nya arbeten. Herr Werner bara viftar undan allt detta med några föraktfulla ord om att det är litet ”kontaktverksamhet” och att det inte räcker att ”smörja maskineriet”. Så är det alltid, så har det alltid varit. När reformistiska politiker har gått in, sett en brist i samhället, lagt ett reformförslag, mildrat eller helt tagit bort bristerna, då har kommunisterna kommit rusande och sagt: ”Det här betyder bara att man putsar litet på ytan, att man smörjer maskineriet, att man har litet kontaktverksamhet.” Jag kan försäkra ordföranden i vänsterpartiet kommunisterna att vi kom — Nr 47 mer att fortsätta med denna reformverksamhet steg för steg. Syftet kommer Torsdagen den att vara att bereda arbete åt alla dem som vill ha det. 16 december 1976

Herr talman! I ett av sina första framträdanden efter regeringsskiftet talade — sysselsättnings och den nye industriministern Nils G. Åsling i Östersund; det var i mitten = regionalpolitik av november månad. Jag ber att få citera några ord av vad han sade i sitt anförande, som det återges i ett pressmeddelande: ”Ett viktigt tillfälle för regeringen att leda utvecklingen i decentralistisk riktning kommer när proposition nr 211 skall behandlas av riksdagen. Det är en proposition framlagd av den gamla regeringen om regionalpolitiken. —- Riktlinjerna för regionalpolitiken som de framställs i denna proposition skall avvisas, sade industriministern. I stället ska regionalpolitiken grundas på de punkter i regeringsdeklarationen som pekar fram mot ett decentraliserat samhälle, menade industriministern.” Det är just propositionen 211 som vi diskuterar i dag. Därför vill jag börja med att ställa frågan: Blev det så, som herr Åsling förutspådde för en månad sedan, att utskottets förslag blev märkbart avvikande från förslaget i propositionen? Nej, det blev inte på det sättet, herr Åsling. I stället godkände även den borgerliga utskottsmajoriteten de väsentliga riktlinjerna i den här propositionen; det har arbetsmarknadsministern f. ö. alldeles nyss bekräftat här i debatten. Det är sant att utskottsmajoriteten har vissa avvikande meningar och skjuter över några frågor till kommande utredningar, och på de punkterna återfinns de socialdemokratiska reservationerna. Men i de stora dragen har man accepterat den socialdemokratiska propositionen, och det tycker jag är väldigt bra. Målsättningen för regionalpolitiken kan man väl uttrycka på olika sätt. Jag skulle vilja beskriva den så, att det skall vara möjligt för var och en att medverka i arbetslivet efter sin egen förmåga. I detta ligger ju även målet att skapa arbete åt alla människor. Jag är medveten om att det är en mycket hög ambitionsnivå som man uttrycker i den här propositionen. Det förutsätter enligt min uppfattning att samhället har ett mycket kraftigt grepp om sysselsättningsplaneringen, att man samordnar sysselsättningspolitik, regionalpolitik och näringspolitik. Det förutsätter framför allt att de många arbetshandikapp som människor har undan för undan avskaffas. Det kan gälla långa resor till jobbet, det kan röra sig om dålig utbildning för många människor, det rör sig givetvis om bristande barnomsorg som blockerar kvinnornas inträde på arbetsmarknaden. Det finns en hel rad orsaker som vi kallar arbetshandikapp som vi måste undanröja för att ge människorna den här möjligheten. Både industriministern och jag vet att vi framför allt i de stora glesbygdslänen norrut har en rad väldigt små och isolerade arbetsmarknader som har svårt att få kontakt och har svårt att skapa det utbud av arbete som människorna i dag kräver. Jag vill också passa på att säga att jag tror 79 att det är en förutsättning för regionalpolitiken att man lyckas skapa ett system av stora och väl differentierade arbetsmarknader i varje län. Alternativet, om vi inte lyckas med den uppgiften, blir att de ungdomar som har skaffat sig en bra och specialiserad utbildning inte kan få ett jobb inom det egna länet och är då tvungna att flytta söderut. Det är detta vi vill motverka. Det har talats mycket om de handikappade i den här debatten. Det förtjänar att understrykas att här har vi en stor grupp människor som bör ha samma rätt till en arbetsplats som de friska. Jag tror att det statsbidragssystem, som vi är överens om i utskottet och som innebär ett mycket högt statsbidrag i början för den som anställer handikappade människor, skall stimulera den här verksamheten och ge större möjligheter för de handikappade att komma ut i förvärvslivet. Sammanfattningsvis vill jag säga att socialdemokraterna i utskottet helt ställer sig bakom propositionens allmänna riktlinjer och uttalanden och vi hoppas att dessa blir vägledande för den fortsatta sysselsättnings och regionalpolitiken. Men vi kan från socialdemokratiskt håll inte följa den borgerliga utskottsmajoritetens skrivning på de punkter där man aviserar att den regionala planeringen i en oviss framtid skall överflyttas på landstingen. Jag ställer frågan: Vad skall detta tjäna till? Är det meningen att man skall flytta över den duktiga planeringspersonalen på länsstyrelserna till landstingen eller skall de sitta kvar på länsstyrelserna men ändå lyda under landstingen? Vem skall avlöna de här människorna och vad vinner man med den omflyttningen? Såvitt jag kan begripa kommer man bara att skapa en oreda och en ovisshet under en övergångsperiod, både för företagare som skall söka lokaliseringsstöd och för andra människor som vill ha kontakt med de här personerna. Det är kanske för tidigt att ta upp den här diskussionen och jag skall bara snudda vid den. För vår del är det väsentliga att vi i den samhälleliga planeringen har ett statligt huvudmannaskap och att vi i planeringsomgångarna får in ett kraftigt inslag av fackliga organisationer och även näringslivsorganisationer. Det är ju de människorna som vet hur livet fungerar ute på arbetsplatserna. Det är de som har erfarenheter av de praktiska verkningarna av lokaliseringsstödet, och det är de människorna, knutna till fackliga organisationer och näringslivsorganisationer, som vi även i fortsättningen skall engagera i det länsplaneringsarbete som jag vill påstå har ett mycket starkt inslag av decentralisering. I reservationen 4 från socialdemokratiskt håll tar vi upp stödområdesindelningen. Det är, som alla vet, på det sättet att indelningen i ett inre stödområde och ett allmänt stödområde tjänar som ett styrmedel för sysselsättning till de regioner som har det svårast i vårt land. Jag tycker personligen att vi skall vara väldigt rädda om detta styrmedel. Utskottet säger, och på den punkten är vi eniga, att sysselsättningsutredningen bör få titta på stödområdesprinciperna. Kan utredningen hitta ett bättre förslag så all right — kan den inte det så hoppas jag att vi får använda det nuvarande systemet även i fortsättningen. Vi skall alltså utreda denna fråga och på den punkten är vi eniga. I det sammanhanget — Nr 47 gör utskottet i full enighet ett bra och riktigt tillägg och säger att det finns goda skäl att låta de tillgängliga resurserna i första hand komma skogslänen och då främst de inre delarna till godo. Jag vill understryka detta. Samordnad Jag är mycket starkt medveten om att vi har sysselsättningsproblem prak = sysselsättnings och tiskt taget överallt i vårt land, men samtidigt vill jag påstå att i de sju = regionalpolitik skogslän som vi talar om är sysselsättningsproblemen av alldeles speciell karaktär. Vi får leva där uppe, oavsett om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur, med en mycket hög och konstant arbetslöshet. I dagsläget torde vi i skogslänen ha ungefär dubbelt så hög arbetslöshet som man har i andra län. Vi har en mycket skev ålderssammansättning. Vi har långa avstånd mellan de stora tätorterna. Vi har svårt att skapa arbete åt människorna därför att arbetsmarknaderna är små och ensidiga. Jag vill därför vädja till sysselsättningsutredningen att — när den tar itu med de här problemen - komma ihåg att dessa områden, skogslänen och speciellt de inre delarna, även i fortsättningen måste prioriteras på något sätt. Jag anser nämligen att det utan tvivel är där som man har de stora problemen, även om jag har respekt för de problem som finns också i andra delar av landet, där man nu har stora svårigheter med sysselsättningen. Anledningen till att vi reserverat oss på denna punkt är en passus som de borgerliga ledamöterna i utskottet har fört in i sin skrivning och som vi icke kan acceptera.

Det är en väldigt väsentlig fråga. Är det Ånge, Härnösand, Umeå, Luleå, Sundsvall, Östersund eller någon annan ort inom stödområdet som man tycker har fått för mycket lokaliseringsstöd? Jag väntar med stort intresse på ett svar på den frågan — den är oerhört viktig för oss som bor i dessa trakter. Reservation 5, rubricerad System för lokaliseringspåverkan, vill jag också något kommentera. Regeringen har slutit ett avtal med Industriförbundet som går ut på att de 170 största industriföretagen en gång om året skall lämna informationer om de investeringsplaner de har. Följaktligen bör regeringen när den får kännedom om dessa planer försöka påverka företagen att i största möjliga utsträckning lägga sina investeringar i de regioner som har problem med sysselsättningen. De borgerliga säger i sin skrivning ungefär så här: Eftersom uppgörelsen redan är träffad, så kan vi acceptera den. Man ställer sig alltså litet lamt och tveksamt bakom åtgärden.

Där backar den borgerliga utskottsmajoriteten ut. Jag skall villigt erkänna att jag förstår moderaterna och folkpartisterna —- de vill ha ryggen fri på den här punkten. Men för ett par år sedan satt herr Stridsman och jag och några till i en utredning som kallades styrmedelsutredningen. Vi hade till uppgift att skissera ett system som skulle innebära en etableringskontroll, en större möjlighet för samhället att styra lokaliseringarna till problemområdena. Herr Stridsman och jag samarbetade bra i den utredningen. Jag förstår att han hade sina idéer förankrade i centerpartiet. Vi var fullständigt överens om att vi skulle föreslå ett system med etableringskontroll. Därefter har förslaget varit ute på remiss. Idéerna i det har mött både motstånd och bifall. Men jag undrar hur det i dag känns för centerpartiet att inte ens våga skriva in i utskottsbetänkandet att vi, om det frivilliga samrådet inte ger avsett resultat, skall överväga en investeringskontroll. Centerpartiet har år efter år motionerat om investeringskontroll. Men nu har man tydligen fått ge sig för kompisarna i den borgerliga regeringen, moderaterna och folkpartiet. Det kan väl inte kännas så trevligt. Jag har uppfattningen att skall vi få någon fason på regionalpolitiken här i landet måste samhället skaffa sig mycket starkare styrmedel — annars kommer vi ingen var. Reservation 10 handlar om planeringsramar för länen. Utskottet godtar de befolkningsramar som presenteras i propositionen. De är som alla vet konstruerade så att de har ett lägre och ett högre befolkningstal. Mellan dessa marginaler vill man ha ett spelrum för att kunna planera för olika utvecklingsalternativ. Men då tillägger den borgerliga majoriteten i sin skrivning att planeringen när det gäller befolkningsramarna i storstadslänen bör inriktas mot den nedre gränsen — så att t.ex. Malmö kommun inte får öka med en enda människa fram till 1985, och hur skall ni klara det? — att planeringen i skogslänen skall inriktas mot den övre gränsen och att planeringen i övriga län skall inriktas mot mittvärdet. Detta innebär ingenting annat än att man ersätter befolkningsramarna och deras intervaller med fasta befolkningstal. Det kan vi inte godkänna.

Jag tror att var och en som tittar på dessa siffror med litet realism i blicken omedelbart kan konstatera att här har man på nytt tappat markkontakten när det gäller planeringsramarna. Det är ju inte bara fråga om att flytta upp folk till Norrlandslänen utan den väsentliga frågan är att styra upp jobben dit. Vi har där en låg förvärvsgrad, och jag tror det är intressantare att försöka höja den än att tala så mycket om väldiga befolkningsökningar i dessa län.

Eller vad finns Samordnad det för rättvisa och logik i att Skaraborgs län, som vi vet har svårigheter, — sysselsättnings och bara skall få öka med 2 000 invånare medan Hallands län, som är ett ex — regionalpolitik pansivt län, skall få öka med 13000 invånare fram till 1985? Detta blir nämligen det konkreta resultatet av majoritetens förslag. Är det verkligen att skapa ett land i bättre balans, som industriministern sade i Östersund i mitten av november månad? Övriga reservationer kommer att beröras av andra socialdemokratiska talare. Sammanfattningsvis vill jag bara konstatera att den regionalpolitik som den socialdemokratiska regeringen drivit har varit framgångsrik och avsatt många praktiska resultat. Vi vet att den behöver förändras, förfinas och förstärkas. Vi vet att det behövs en klar politisk viljeinriktning, om regionalpolitiken skall ge önskvärda resultat. Därför vill jag framföra den förhoppningen att den borgerliga regeringen fullföljer den förra regeringens intentioner på detta område. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer vid detta betänkande.

Herr talman! Regionalpolitikens främsta uppgift måste vara att skapa likvärdiga levnadsbetingelser för olika regioner. Jämsides härmed är det givetvis nödvändigt att med regionalpolitikens hjälp utjämna förhållandena inom regionerna. En utveckling mot likvärdiga levnadsbetingelser för olika regioner och inom regionerna kan inte alltid åstadkommas av egen kraft. Samhällets medverkan kan inte undvaras, om man vill åstadkomma balans mellan och inom regionerna. De olika regionalpolitiska medel som används i dag är ett uttryck för samhällets ambition att påverka utvecklingen. Det grundläggande för regionalpolitikens inriktning är den vilja som en sittande regering och en riksdagsmajoritet har. I regeringsförklaringen slås fast att regeringen skall föra en politik för sysselsättning och boende i alla delar av landet. En regering som har målsättningen att människor i olika landsdelar skall ges en allsidig sysselsättning och service samt en god miljö måste givetvis vara beredd att anpassa regeringspolitikens medel och påverkan därefter. Regeringen har också i regeringsdeklarationen bekräftat att man ämnar göra det när man uttalar att regionalpolitiken skall förstärkas. Jag tycker att det är bra att detta uttalas i regeringsförklaringen. Jag tror att det rätt snart behövs en förstärkning av regionalpolitiken för att man skall kunna fullfölja regeringsförklaringens ambitiösa program att i större utsträckning samordna boende, arbete, service och fritidsfunktioner. Jag vill också peka på det samspel som finns mellan industri och re 83 gionalpolitik genom att dessa frågor efter regeringsskiftet handläggs av samma departement och samma departementschef. Detta kommer att underlätta en industripolitisk planering i regionalpolitiskt syfte. Jag vill inte förneka att det kan vara svårt att komma fram till på vilket sätt man skall kunna förmå expanderande företag att förlägga nya arbetsplatser till områden där sysselsättningstillskott bäst behövs. Därför är jag övertygad om att regeringen i enlighet med den i regeringsförklaringen markerade regionalpolitiska viljan också kommer att aktivera samhällets insatser. I detta sammanhang uppkommer givetvis frågan om hur samhällets insatser skall kunna förstärkas och vilka möjligheter till detta som finns. Det är mot den bakgrunden jag vill ta upp det resonemang som herr Ingemund Bengtsson i Varberg och även herr Nilsson i Östersund förde om det förslag som avgavs av den s.k. styrmedelsutredningen och speciellt av dess majoritet, som även jag tillhörde. Vi som tillhörde majoriteten i utredningen föreslog en starkare påverkan i regionalpolitiken i form av en s.k. tillståndsprövning. Utredningens förslag byggde på en yttre ram och gällde åtgärder inom ett företag som utlöste kravet på tillståndsprövning, val av handläggningsorgan samt underlag och former för handläggningsorganets ärendeberedning. Från utredningens sida pekade vi aldrig i förväg ut något geografiskt område eller någon sektor i samhället som skulle beröras av tillståndsprövningen. Däremot underströk vi gång på gång i betänkandet betydelsen av flexibilitet och smidighet i handläggningen. Vi var i utredningen givetvis öppna för behovet av starkare regionalpolitisk påverkan men ansåg att den ändå skulle bygga i första hand på informationsutbyte och samråd. Betänkandets arbetsnamn — Samverkan för regional utveckling — är betecknande för hur just utredningens s.k. röda tråd var att åstadkomma samråd och informationsutbyte. Det är glädjande att föredragande statsrådet i den socialdemokratiska regeringen i propositionen om samordnad sysselsättnings och regionalpolitik har tagit fasta på utredningens uppslag att i regionalpolitiskt syfte bygga på ett samråd mellan företag och samhälle. Jag tror att en samrådsverksamhet, som vi är eniga om i utskottet, kommer att få positiva effekter. Enligt min uppfattning bör företag och samhälle i grunden kunna förena sig om gemensamma ståndpunkter i regionalpolitiken. Genom att en överenskommelse har träffats mellan staten och Industriförbundet ges regeringen bättre möjligheter att inleda en mer regelbunden dialog med företagen. Det är viktigt att ett företag före ett investeringsbeslut har fullständigt kunskapsunderlag t.ex. vid valet av lokaliseringsort. Vad som från ett företags synpunkt kan vara den rationellaste lösningen är inte alltid lika ändamålsenligt sett ur samhällets synvinkel. Det är därför orimligt att begära att ett företag utan information från samhället skall besitta kännedom om samhällets önskemål vid valet av lokaliseringsort. För att nå maximal utdelning och effekt i lokaliseringspolitiskt syfte av den påverkan som överenskommelsen mellan staten och Industriförbundet baserar sig på är det en avgjord fördel om de regionalpolitiska medlen ytter ligare förstärks. I regeringsförklaringen utlovas en förstärkning, vilket är Nr 47 bra — något som jag har sagt tidigare. Torsdagen den I reservationen 5 har reservanterna utan närmare precisering skissat ett — 16 december 1976 förslag till någon form av tillståndsprövning. Enligt reservanterna skulle man redan nu anmäla behov av starkare påverkan, om överenskommelsen — Samordnad mellan staten och Industriförbundet inte ger önskat resultat. sysselsättnings och Inom utskottsmajoriteten har vi inte funnit det vara välbetänkt att avisera — regionalpolitik en ny form för påverkan, innan överenskommelsen mellan staten och Industriförbundet hunnit träda i kraft. Enligt vår uppfattning är det en bättre lösning att utan förutfattade meningar avvakta överenskommelsens lokaliseringspolitiska effekter, innan man tar ställning till hur en förstärkt påverkan skall utformas i framtiden. Jag vill något anknyta till vad herr Nilsson i Östersund sade, med kanske en direkt fråga till mig som deltog i utredningen. Det är riktigt att herr Nilsson och jag samarbetade mycket bra i utredningen. Vi samarbetade t.o.m. så bra att den förre departementschefen, herr Ingemund Bengtsson i Varberg, underkände vårt arbete. Det visade sig i det förslag som han lade fram i proposition 211. Jag har en fråga till herr Nilsson i Östersund. Herr Nilsson var väldigt bekymrad över att majoriteten i utskottet varit för generös vid planeringsinriktningen uttryckt i befolkningsramar för skogslänen. Socialdemokraterna vill i stället ha vida ramar för storstadsområdena. De vill inte precisera sig men vill hålla möjligheten öppen för en ny expansionstid där. De vill ge skogslänen vissa möjligheter att ta tillbaka något av den tidigare nedgången men vill inte vara med om en klar skrivning på den punkten. Då blir min fråga till herr Nilsson i Östersund: Om ni vill ha någon form av kontroll över företagen, är det i så fall i regionalpolitiskt syfte eller är det andra önskemål som ligger bakom? Vill ni ha en kontroll i regionalpolitiskt syfte, måste givetvis herr Nilsson tala om var man skall sätta in den kontrollen. Enligt reservation 10 vill ni inte dämpa utvecklingen i de största orterna i landet, och ni vill inte uttala er riktigt i klartext för att skogslänen skall inrikta sin planering mot de högre talen. Då blir min fråga givetvis denna: I vilka delar av landet har ni tänkt er att sätta in den här kontrollen? Det vore väldigt intressant att få veta. Utöver proposition 211 behandlas i utskottets betänkande en mängd motioner som berör olika delar av landet, däribland mitt hemlän Norrbotten. När vi är inne på ämnet sysselsättnings och regionalpolitik skulle jag som norrbottning inte sakna underlag för en stor redovisning av länets besvärliga sysselsättningsläge. Det är ingen ny situation utan ett sedan decennier kvarstående problem. Nu skall jag i alla fall begränsa mig till det som behandlas i utskottets betänkande. Det är klart att den framtida utvecklingen i inlandet och Tornedalen knutits även till NJA-verksamheten. Förväntningar har väckts att Stålverk 80-projektet skulle få spridningseffekter över hela länet. Nu har tyvärr för 85 skjutningen i planerna för Stålverk 80 försämrat dessa möjligheter. Jag vill i det här sammanhanget säga att jag respekterar NJA-styrelsens beslut att t. v. skjuta på stålverksprojektet. Företagsledningen, de anställdas representanter och styrelsen för NJA har gemensamt de bästa kunskaperna för att bedöma när marknadsutvecklingen initierar ett förverkligande av Stålverk 80-planerna. Vad som allra mest behövs nu är arbetsro för NJA - ledningen så att den kan analysera företagets situation. Utskottet har visat förståelse för behovet av särskilda regionalpolitiska åtgärder i inlandet och Tornedalen. Därför har utskottet framhållit som svar på motionen av herr Petersson i Gäddvik m.fl. om förhållandena i Tornedalen att de problem som aktualiseras i motionen i hög grad är uppmärksammade. Vi har pekat på riksdagens beslut i våras om ett industricenter i Haparanda och den av industriministern nyligen tillsatta Norrbottensdelegationen. Utskottet förutsätter att Norrbottensdelegationen tar över de arbetsuppgifter som den tidigare tillsatta Tornedalsgruppen har. Jag instämmer gärna med de kritiska röster som uttalat att Norrbotten inte behöver fler utredningar. Tydligen har i alla fall många nu uppfattat delegationen som en ny utredning för Norrbotten. Så är dock inte fallet. Norrbottensdelegationen skall inte fungera som en fortsättning på en tidigare utredningskvarn. Delegationens uppgift blir att inrikta sitt arbete på konkreta projekt för att öka antalet arbetstillfällen i länet. Arbetet i delegationen skall enligt direktiven i första hand koncentrera sig på industrisektorn för att få företag att etablera sig i Norrbotten. Man skall dock även försöka få andra näringsgrenar än industrin, främst jord och skogsbruk, att öka sysselsättningen. En mycket positiv sak är att delegationen i sitt arbete kommer att förfoga över särskilda medel som kan sättas in som extra stimulansstöd utöver de regionalpolitiska. Herr Petersson i Gäddvik har i sin motion även aktualiserat frågan om malmbrytning i Kaunisvaara. I vår skrivning i utskottsbetänkandet har vi pekat på att statens industriverk arbetar med bl.a. den samhällsekonomiska bedömningen av gruvbrytningens lönsamhet. Man kan säga att som ett brev på posten har vi till dagens kammardebatt fått en samhällsekonomisk redovisning från statens industriverk om möjligheten att öppna gruvdrift i Kaunisvaara. Jag skall inte i detta skede göra värderingar av industriverkets slutsatser, som inte rekommenderar gruvbrytning i Kaunisvaara.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

Herr talman! På några punkter måste jag bemöta herr Stridsman. Jag vill börja med att säga att jag inte riktigt känner igen hans skildring av det arbete som vi lade ned i den s.k. styrmedelsutredningen. Herr Stridsman ville närmast jämföra det resultatet med den lokaliserings = Nr 47 påverkan som presenterades i propositionen. Men i utredningens förslag Torsdagen den var det ändå fråga om en ganska hård styrning. Ett företag som ville 16 december 1976 bygga nytt, hyra in sig eller flytta in i en ombyggd lokal skulle ha etableringstillstånd när man begärde byggnadslov. Hade man inte detta eta — Samordnad bleringstillstånd fick man inget byggnadslov. sysselsättnings och Det är möjligt att remissinstanserna och de som beredde utredningen = regionalpolitik tyckte att vi var alltför noggranna, att det blev för mycket byråkrati. I stort har man dock modellen klar, och det är väl den modellen man tänker på nu. Vi får sätta in detta, om inte resonemang på frivillighetens väg med storföretagen lämnar avsett resultat. Jag ställer frågan till Stridsman varför han inte ansåg sig kunna skriva på reservationen där vi sade att vi får ta fram hårdare styrmedel om vi inte når de resultat vi önskar med det frivilliga samrådet. Jag tycker att det skulle vara helt naturligt för en norrbottning att ansluta sig till oss i en önskan om hårdare styrmedel i regionalpolitiken. När det gäller befolkningsramarna har jag givetvis ingenting emot att befolkningen ökar i stödområdet eller i Norrland. Men jag tror inte att vi fram till 1985 lyckas med konststycket att öka folkmängden i de sju skogslänen med 85 000 personer. Detta måste ställas emot den faktiska utvecklingen mellan 1970 och 1975. Under denna femårsperiod, som har varit framgångsrik när det gäller lokaliseringsstödet, har de här sju länen ökat med 15 000 personer. Vad skulle då inträffa om man skulle orka öka med 85 000 personer under en framförliggande tioårsperiod? Om detta skall ske behövs det väldigt starka styrmedel.

Herr talman! Det är alldeles riktigt, herr Nilsson i Östersund, att vi som satt i styrmedelsutredningen lade fram ett fulländat tekniskt förslag om hur ett sådant här samråd eller prövningstillstånd skulle kunna tillämpas. Det är rätt intressant att i debatten höra de socialdemokratiska talarna med en väldig iver upprepa ordet etableringskontroll. Men de har tydligen redan glömt bort detta och jag kan gärna förlåta dem som inte satt med i utredningen. Men utredningsmännen, t.ex. herr Nilsson i Östersund, vet att ordet etableringskontroll bannlystes och inte skulle få förekomma. Det ordet finns inte i hela utredningsbetänkandet. Vi byggde hela tiden på ordet samverkan och på ett system med prövningstillstånd. Men det intressanta är inte att diskutera den här tekniska lösningen, utan det är herr Nilssons fråga varför jag inte vill skriva på den aktuella reservationen. Vet herr Nilsson själv vad han har skrivit på? Jag skulle vilja efterlysa ett svar på den frågan. Det vore intressant för mig som norrbottning och även för dem som tillhör delegationen att få veta var herr Nilsson i Östersund kommer att sätta in kontrollen. Vilken del av landet blir föremål för hårdare kontroll, så att vi får nytta av det i Norrbotten? Jag skulle bli glad om jag kunde få veta det. 87 Jag tycker att det är förunderligt att socialdemokraterna har gått ifrån sitt ställningstagande från 1972. Då sade ni i utskottsbetänkandet att när det gäller skogslänen skall planeringen riktas mot det högre talet. När nu utskottsmajoriteten säger att vi skall fortsätta den planeringsinriktningen vill ni inte vara med. Vad är anledningen till att ni har hoppat av? Det vore intressant att få veta.
Herr talman! Jag skall försöka hinna svara på de här tre frågorna, eftersom herr Stridsman tydligen har missuppfattat mig. Herr Stridsman frågar om jag vet vad jag har skrivit på när det gäller betänkandet från utredningen om etableringskontroll. Det känner jag mycket väl till. Men jag tycker att herr Stridsman, som också skrev på betänkandet, skulle ha haft råg i ryggen att åtminstone i tre års tid kunna stå fast vid de förslag vi var överens om i utredningen. Sedan sade herr Stridsman att vi för skogslänen tidigare planerade mot den övre befolkningsgränsen, och det är alldeles riktigt. Men skillnaden är att vi då hade ett väsentligt lägre befolkningstal. Därför kommer vi sannolikt att nå den övre befolkningsgränsen med de gamla befolkningsramarna. Det var nämligen fråga om 30 000 människor under en tioårsperiod, medan befolkningen ökade med 15 000 människor under den första femårsperioden. Det verkar alltså att stämma ganska bra. Till vår lycka röstade riksdagen bort förslaget om det högre befolkningstal som centerpartiet presenterade i en reservation. En fråga är emellertid obesvarad, herr Stridsman: Vilka orter inom det allmänna stödområdet har fått för mycket lokaliseringsstöd? Som medborgare i detta område bör herr Stridsman väl veta vilka tankar som fanns inom den borgerliga utskottsmajoriteten när den här meningen skrevs in. Det måste ändå finnas några tankar bakom uttrycket i fråga, och vilka orter anser man då ha fått för mycket lokaliseringsstöd? Detta måste ni svara på, så att vi vet var centerpartiet och den nya regeringen står i detta fall.

Herr talman! Om jag sade att herr Nilsson i Östersund inte visste vad han skrev under i utredningen sade jag fel. Jag menar reservationen, men är inte säker på om jag sade ”utredningen” eller om herr Nilsson hörde fel. När nu herr Nilsson frågade mig varför jag inte ville skriva på reservationen ställde jag motfrågan i mitt föregående inlägg om herr Nilsson själv vet vad han skrivit på, ty herr Nilsson måste medge att reservationen är enormt diffus. Sedan hade jag en annan fråga. Om jag som norrbottning skulle ha skrivit på reservationen 5, kan herr Nilsson då tala om från vilka delar av landet vi skulle få företag till länet. Jag tror inte att ni kan säga detta och därför menar jag att reservationen 5 är så diffus att den inte har något större värde. Därför är det mycket bättre att satsa på den överenskommelse som = Nr 47 träffats mellan staten och Industriförbundet och som alla i utskottet tyd Torsdagen den ligen står bakom. Samverkan var den röda tråd som hela tiden fanns 16 december 1976 i styrmedelsutredningen i vilken både herr Nilsson och jag var ense. Jag tycker det är bra att vi kan utveckla de här tankegångarna i praktisk Samordnad handling. sysselsättnings och Herr Nilsson sade att befolkningstalen beträffande skogslänen var be = regionalpolitik tydligt lägre för 1972. Men här är det fråga om en politisk vilja. Ni vill nu inte sträcka er så långt som att fortsätta med samma planeringstal, vilket ni förut gjort. Varför vill ni inte det? Jo, därför att samtidigt som ni försöker bevara ett sken av att vilja ge mer till skogslänen — fast utan att ta steget fullt ut — vill ni hålla dörren öppen även för de tidigare koncentrationsområdena, så att de skall få samma tillväxt som under 1960-talet och en bit in på 1970-talet. Summerar man ihop detta finner man att ekvationen inte går ihop. Därför förstår jag mycket väl att man på socialdemokratiskt håll inte kan göra något annat än en sådan markering som reservationen 10 innebär.

Herr talman! De frågor som vi nu behandlar berör de flesta medborgare i vårt land, och den långa talarlistan bekräftar väl också att riksdagens ledamöter är intresserade av dessa frågor. Rätten till arbete och möjligheten att få ett arbete är primära frågor för såväl män som kvinnor, för unga människor såväl som för dem som har kommit upp i en något högre ålder. Vi har en hög sysselsättning i vårt land, och vi kan konstatera att vi inte bara klarat att hålla en hög sysselsättning under de senaste lågkonjunkturåren utan också har lyckats öka antalet sysselsatta under denna tid, vilket kan sägas vara en unik företeelse. Glädjande i detta sammanhang är också att det framför allt är kvinnorna som tagit steget ut på arbetsmarknaden. Att Sverige som ensam nation har lyckats klara detta beror naturligtvis yfterst på den förda politiken och på att vi på socialdemokratisk håll alltid haft den fulla sysselsättningen som ett absolut mål och utvecklat den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken från denna grundsyn. Genom att vi under årtionden kunnat bygga ut de arbetsmarknadspolitiska insatserna har vi fått allt bättre möjligheter och ett bredare register för att snabbt sätta in åtgärder för att förebygga arbetslöshet lika väl som att söka bemästra de svåra situationer som ibland uppstår. Utvecklingen under de senaste åren har således varit gynnsam när det gäller ökningen av antalet sysselsatta. Men ambitionerna har ökat år efter år, och det har blivit alltmer självklart att ytterligare planerade insatser måste till för att undanröja återstående förvärvshinder och för att skapa en bättre 89 balans mellan landets olika regioner. Det är nu elva år sedan vi antog den första regionalpolitiska propositionen. Vi kan konstatera att strävandena att skapa en bättre regional balans har givit resultat. Tillbakagången i skogslänen har i huvudsak hejdats och i flera län vänts till en ökning. Tillväxten äv sysselsättningen i storstadslänen har dämpats, och som en följd av detta har befolkningsutvecklingen blivit mer balanserad. Under 1960-talet lämnade netto mellan 10 000 och 15 000 personer per år det allmänna stödområdet, medan stödområdet hittills under 1970-talet har haft nettoinflyttning. Vi har alltså från vårt håll framhållit att den förda regionalpolitiken har varit framgångsrik, men vi är också helt på det klara med att det behövs en kraftfull fortsättning och en samordning mellan regional och sysselsättningspolitiken. Tyvärr försöker nu de borgerliga företrädarna att spoliera en viktig del av det regionalpolitiska systemet, nämligen ortsplanen. Tydligen har centern pressat på och delvis fått igenom det som man förut varit ensam om. Det är nämligen väl känt att centern under årens lopp har krävt att ortsplanen skulle bort och ersättas av något som ingen riktigt vet vad det är — kanske inte ens centern själv. Men det är väl centerdrömmen om ett nät av livskraftiga småorter över hela landet som fortfarande spökar. Nu vet de flesta att vi har begränsade resurser i vårt land och att vi måste använda dessa resurser på ett rimligt sätt. Det är också därför som vi från socialdemokratiskt håll motsätter oss att ortsplanen luckras upp. Ortsplanen skall nämligen ses som en konkretisering av den långsiktiga inriktningen på regionalpolitiken. Principerna för ortsplanen och målet för densamma har vunnit allmänt erkännande från de allra flesta under länsplaneringsarbetet. Det är allmänt vedertaget att förutsättningarna för att nå de regionalpolitiska målen beträffande arbete, service och miljö varierar, inte bara mellan olika delar av landet utan också mellan olika orter. Olika servicefunktioner behöver olika stort befolkningsunderlag för att kunna ge effektiv service. Att det i varje län skall finnas ett väl utrustat centrum med väl utvecklad service, bl.a. i form av tillgång till högre utbildning, en väl differentierad arbetsmarknad, ett väl utvecklat kulturutbud osv., borde vara en självklarhet för de flesta. Det är ju också en förutsättning för en god utveckling i länen över huvud taget och för att befolkningsramarna skall kunna hållas. Ändå är det just mot primära centra som centern under årens lopp skjutit in sig. Jag har haft anledning att många gånger i de regionalpolitiska debatterna här hävda att även människorna i primära centra har behov av att känna trygghet i sysselsättningen och rätt att kräva arbete. Faktum är att det även i de större orterna kan uppstå väldiga problem genom större nedläggelser och strukturomvandling. Jag kan t.ex. peka på Norrköping och de svåra problem som uppstod där under 1960-talet, när en stor industri lade ner driften. Från samhällets sida gjordes då insatser som jag betraktar såsom varande nödvändiga. I dag står vi i Borås kommun inför gigantiska problem genom tekokrisen. Jag skall inte gå närmare in på den frågan i dag — jag får väl tillfälle till det i andra sammanhang —- men jag måste ändå fråga: Kan det betraktas som orimligt att satsa ordentligt på sådana orter som redan har en väl utbyggd service på många områden och som har ett stort bostadsbestånd, framför allt av nyproduktion, men där det saknas ett differentierat näringsliv? Det skulle vara ett kapitalslöseri av stora mått, om man skulle tvinga boråsarna att flytta i stället för att sätta in regionalpolitiska insatser på ort och ställe. Nu har ju utskottet enhälligt fastslagit att det behövs fortsatta regionalpolitiska insatser i Boråsregionen, detta som svar på en socialdemokratisk motion som tar upp problemen i Västsverige. Men intresset för att vi skall få behålla ortsplanen tar sig också uttryck i de många motioner som berör just detta avsnitt, och de motionerna kommer i stor utsträckning från borgerliga riksdagsmän. Det finns tydligen också en och annan katt bland hermelinerna, eftersom centerpartisten herr Gustafsson i Stenkyrka gemensamt med min partivän herr Nilsson i Visby kräver att Visby skall bli ett primärt centrum. Jag har stor förståelse för dessa båda motionärers krav, eftersom jag inser att det skulle innebära många fördelar, inte bara för Visby utan för hela Gotland, om Visby får tillgång till högre utbildning, ett rikare kulturutbud och en mer differentierad arbetsmarknad. Det skulle kunna innebära att fler ungdomar stannar kvar på Gotland, att fler kvinnor får arbete osv. Jag tror det finns anledning att återkomma till den frågan så småningom. Vi har kunnat konstatera att utvecklingen av befolkning och sysselsättning har varit förhållandevis balanserad för de olika ortstyperna sedan ortsplanen kom till, och den inomregionala balansen har förbättrats under 1970-talet — vilket inte heller den borgerliga majoriteten i utskottet kan bestrida. Inte ens centern borde ha skäl att klaga, eftersom befolkningsutvecklingen i kommuncentra har varit överraskande positiv och genomgående ligger över länsstyrelsernas prognoser. Ortsplanen får också, som jag nämnde förut, ses som ett instrument för den långsiktiga planeringen och inriktningen av regionalpolitiken. Under årens lopp har vi gång efter annan fått lyssna till centerpartister som velat riva upp beslutet om ortsplanen. För några veckor sedan höll industriminister Åsling ett tal i Östersund, i vilket han förklarade att ortsplanen skall avskaffas. Nu säger man i utskottsbetänkandet: ”Enligt utskottets mening har ortsplanen sin största betydelse när det gäller planeringen av skilda servicefunktioner.” Detta tyder på att man även i fortsättningen skall ha ortsplanen kvar. Men vad blir det av en ortsplan om man samtidigt inte vill behålla systemet för hur en ort skall klassificeras? Det måste enligt min uppfattning leda till att folkpartiet och moderata samlingspartiet traskar över på centerns sida och vill avskaffa ortsplanen. Jag måste fråga om vi i framtiden inte skall ha någon planerad utveckling, om det är meningen att allt skall få flyta litet hur som helst. Vi har t.ex. slagit fast att det alltjämt finns goda skäl att låta de tillgängliga resurserna i huvudsak komma skogslänen till del, och då främst de inre delarna. Det är min förhoppning att även den borgerliga majoriteten verkligen ställer sig bakom denna uppfattning. Men hur skall man klara en sådan styrning om inte beslutet om åtgärder och finansieringen av åtgärderna fattas på samma nivå? Det är över huvud taget ett luddigt resonemang utskottsmajoriteten för när det gäller ortsplanen. Jag ställer därför den direkta frågan: Är det avsikten att slopa ortsplanen eller inte? Vad vill ni från borgerligt håll komma med i stället? Är det centerns gamla dröm om ett nät av livskraftiga småorter över landet som skall realiseras? Skall primära och regionala centra sättas i strykklass? Visserligen tycks dock centern ha insett de ekonomiska realiteterna nu, när man har kommit i regeringsställning. Av betänkandet framgår i en passus att man ”väljer lösningar som är så decentraliserade som är praktiskt och ekonomiskt möjligt”. Även centern har således sent omsider insett att det finns vissa begränsningar för hur långt man kan gå när det gäller att sprida sysselsättning och service. Men hur rimmar detta med den samtidigt framförda åsikten att någon form av servicegaranti bör införas? Skall man klara detta blir det inte lätt att ha några begränsningar. Herr talman! Från socialdemokratiskt håll har vi inte funnit anledning att göra någon allmän omprövning av det system med ortsplan som riksdagen fattade beslut om 1972. Principerna och målen för ortsplanen bör ligga fast. Det skulle vara djupt otillfredsställande om den fasta förankring som ortsplanen har redan nu i planeringssystemet, inte bara för de kommunala, regionala och statliga organen utan också för industrin, handeln, organisationerna m.fl. intressenter, slopas eller förfuskas. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till samtliga reservationer till detta betänkande.